Fru talman! Skrivelsen om den kommunala utvecklingen är ett faktaunderlag, en beskrivande redovisning av hur ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren. Som vanligt föreslår utskottet att skrivelsen ska läggas till handlingarna. Det som är ovanligt i år - och det nämnde Lennart Hedquist tidigare - är att vi har inte mindre än 27 reservationer. Det är lika många som i finansutskottets betänkande om hela den ekonomiska politiken. Av dessa 27 reservationer är det bara två som handlar om skrivelsens utformning. Det verkar som om några i oppositionen hugger som hungriga abborrar efter varje krok som man kan fästa en reservation på. Jag vill inte förneka att det tas upp en del viktiga frågor i reservationerna. Jag har heller inget att invända mot att riksdagsledamöterna är så aktiva som möjligt för att driva på i olika frågor. Men ni motionärer och reservanter måste också ställa er frågan vad som är rationellt och effektivt i riksdagsarbetet. Är det verkligen så att man har fört en fråga framåt om man ser till att den blir avslagen fem gånger under ett enda riksdagsår? Yrkandet om ett kvalitetsinstitut som finns i reservation 20 har nu inom åtta månader hunnits väckas fem gånger. Varje gång som riksdagen avslår det finns det risk för att det bankas in en ny spik i kistan. Inom Riksdagskommittén pågår ett arbete för att vi ska undvika dubbelarbete i budgetarbetet. Vi kanske ska börja med att undvika femdubbelt arbete i andra sammanhang, t.ex. i samband med riksdagens behandling av den kommunala skrivelsen. Det är ett råd i all välmening - fundera på saken! I skrivelsen redovisas utvecklingen i kommuner och landsting de senaste åren, i huvudsak förhållandena under verksamhetsåret 1998. Utskottet anser att den här årliga skrivelsen är viktig för riksdagens och utskottens möjlighet till uppföljning och utvärdering av fattade beslut. Utskottet tycker att regeringen har breddat och fördjupat den nationella uppföljningen av utvecklingen inom kommunsektorn på ett bra sätt. I 1999 års vårproposition rapporterade regeringen om det pågående utvecklingsarbetet. Bland annat pekades på behovet av att vidareutveckla och förtydliga befintliga mål för skola, vård och omsorg samt att förbättra det statistiska underlaget för att tydligare kunna följa måluppfyllelsen. Regeringen anmälde då också ett pågående arbete med att upprätta en kommunal databas för att skapa förutsättningar för en bättre samlad uppföljning och aktiva jämförelser. I årets vårproposition redovisar regeringen hur arbetet med uppföljningen fortsätter att utvecklas. Det arbete som har bedrivits hittills visar bl.a. att nationella mål inte är något entydigt begrepp. De bestämmelser som i lag benämns som mål anger ofta mål av mycket övergripande karaktär, medan de lagparagrafer som innehåller mer konkreta, målliknande formuleringar i allmänhet inte benämns som mål för verksamheten. En annan fråga är hur man ska få en bättre överblick över den statistik om kommunerna som samlas in av olika myndigheter. Arbetet med en kommunal databas som ska innehålla uppgifter som beskriver verksamhetens volym, kostnader och kvalitet fortgår. Databasen ska vara ett stöd för statens och kommunernas uppföljning av verksamhet och ekonomi utifrån både nationella och lokala prioriteringar. En utbyggd databas ska också ge underlag för jämförelser mellan kommunerna i syfte att öka deras produktivitet och effektivitet. Projektet med en provdatabas omfattar barnomsorg, skola, vuxenutbildning samt socialtjänst. Förslag till nyckeltal som belyser kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten ska utarbetas. Utskottet ser positivt på det utvecklingsarbete som bedrivs och konstaterar att regeringens ambitioner beträffande kvaliteten på uppgifterna i databasen ligger väl i linje med vad utskottet anförde vid föregående års behandling av motsvarande skrivelse. Fru talman! Som jag sade tidigare ska skrivelsen vara ett faktaunderlag, en beskrivande redovisning, och i den mån det förekommer analyser är de till för att förklara ett samband som ger en utveckling på ett visst område. Det finns inga politiska skrivningar eller analyser i skrivelsen. De politiska analyser som görs av materialet står i vårpropositionen. Kristdemokraterna och moderaterna vill att skrivelsen kommande år även redovisar vilka kommuner som har uppnått de bästa resultaten inom olika verksamhetsområden. Jag nämnde nyss om framtagandet av en provdatabas. En utbyggd databas kan bidra med mellankommunala jämförelser och därigenom ge impulser till att effektivisera den egna verksamheten. Utskottet understryker dock att det huvudsakliga syftet med skrivelsen är att ge underlag för uppföljning av kommunsektorn som helhet och inte att redovisa enskilda kommuners utveckling. Centern och Folkpartiet anser att redovisningen i regeringens skrivelse sammantaget visar på en förbättring inom kommuner och landsting. Men de påstår att de förbättringar som presenteras i vissa avseenden är otillräckligt grundade på klara siffror. Det är något som jag inte kan hålla med om. Enligt utskottets uppfattning finns det ingen grund för uppfattningen att de redovisade förbättringarna för kommunsektorn skulle vara baserade på ett sämre underlag än övriga uppgifter som redovisas i skrivelsen. I tre reservationer kritiserar man utjämningssystemet. Jag tror inte alls att utjämningssystemet skulle bli bättre om vi följde de tankegångar som finns i reservationerna. För övrigt har regeringen under hösten tillsatt en delegation för fortsatt uppföljning av systemet samt en expertgrupp för utredning av möjligheterna att förenkla det. Delegationen ska bl.a. svara för en fortsatt uppföljning och utvärdering av träffsäkerheten hos de enskilda delarna av kostnadsutjämningen. Dessutom ska delegationen lämna sådana förslag till förändringar som förbättrar systemets förmåga att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner respektive landsting. I direktiven till expertgruppen säger regeringen att frågan om förenkling av systemet måste analyseras utifrån bl.a. demokratiska aspekter samt inte minst rättviseaspekter. Båda utredningarna ska lämna sina förslag senast den 30 november i år. Delegationen har lämnat en delrapport med vissa förslag till förändringar i inkomstutjämningen för kommuner samt förslag om ett omställningsbidrag för landsting med befolkningsminskning. Förslaget, som redovisas i regeringens proposition Vissa kommunalekonomiska frågor, innebär bl.a. att negativa marginaleffekter som eventuellt har funnits för vissa kommuner elimineras. Motionstiden gick ut i går, och propositionen kommer att behandlas i höst. Socialutskottet och utbildningsutskottet har yttrat sig över frågor som berör deras beredningsområden samt föreslagit finansutskottet att avstyrka motionsyrkandena. Socialutskottet noterar att motionsyrkanden om obligatorisk hälsoförsäkring, vårdgaranti, mångfald av vårdgivare, nya vårdplatser och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet nyligen har behandlats och avstyrkts i betänkande SoU9, den 22 mars i år. Motionsyrkanden beträffande läkartillgänglighet m.m. har nyligen behandlats och avstyrkts i betänkande SoU8, den 22 februari i år.

Utskottet avstyrkte de då aktuella yrkandena, och riksdagen har avslagit dem. Utbildningsutskottet har bl.a. pekat på en rad olika åtgärder som har vidtagits under senare tid i syfte att förbättra kvaliteten i skolan. Det system med olika former av kvalitetsinstrument som har skapats på både nationell nivå och i kommuner och skolor ger enligt utskottets uppfattning förutsättningar för att utveckla och garantera kvalitet och likvärdighet i skolan. Utskottet har också noterat att regeringen har tillsatt en expertgrupp för att analysera behov av insatser för att stärka den individuella planeringen och måluppfyllelsen i grundskolan. Och så kommer jag då slutligen till moderaternas förslag om ett nationellt fristående kvalitetsinstitut för skolan. Utbildningsutskottet har behandlat och avstyrkt motsvarande yrkande två gånger den 12 oktober förra året - det var två olika betänkanden - en gång den 23 november och en gång den 23 mars i år. Riksdagen har varje gång avslagit yrkandena. Utbildningsutskottet har ingen annan uppfattning nu och hänvisar till vad utskottet anfört tidigare. Utskottet har bl.a. sagt att konstruktionen med en kvalitetsgranskningsnämnd knuten till den ansvariga sektorsmyndigheten enligt utskottets uppfattning är att föredra framför ett fristående kvalitetsinstitut. Kvalitetsgranskningsnämnden inrättades vid Skolverket den 1 juli 1999. Fru talman! Jag föreslår att vi nu för femte gången under riksdagsåret avslår detta yrkande samt yrkar även i övrigt bifall till finansutskottets förslag.

Fru talman! Sonia Karlsson ironiserade, möjligen med viss rätt, över att vi här i riksdagen får anledning att ett antal gånger besluta om samma sak, eller att man avvisar propåer från oppositionspartierna i anslutning till olika ärenden om samma sak. Paradexemplet var det fristående kvalitetsinstitutet för skolan. Jag vill bara säga att det kanske vore bra om man något kunde se över riksdagens sätt att arbeta för att förhindra den typen av upprepningar. Å andra sidan, Sonia Karlsson, tyckte jag att Sonia Karlsson sade att om inte det här upprepades alltför ofta kunde vi kanske få ett sådant här fristående kvalitetsinstitut. Om det är på det sättet ska vi naturligtvis inte komma tillbaka med det här förslaget. Annars trodde jag möjligen att det är droppen som urholkar stenen. För man fram ett förslag tillräckligt ofta brukar socialdemokraterna till slut inse att det ligger någonting i det. Det tror jag t.ex. gäller det fristående kvalitetsinstitutet för skolan - som så många medborgare utanför det här huset inser att vi måste ha. Sedan noterade jag att Sonia Karlsson inte uppehöll sig särskilt mycket vid det kommunala utjämningssystemet, grundlagsstridigt och tillväxtfientligt som det är. Jag är fortfarande intresserad av att höra Sonia Karlsson eller någon annan namnge någon svensk grundlagsexpert som på fullt allvar anser att dagens inomkommunala utjämningssystem är förenligt med grundlagen. Allvarligare på kort sikt tycker jag dock är att det är så tillväxtfientligt. Tycker Sonia Karlsson verkligen att en kommun som ökar sin relativa skattekraft ska få hela den ökningen konfiskerad?
Fru talman! Jag vill i alla fall säga att om Lennart Hedquist skulle komma med förslaget om kvalitetsinstitut en sjätte gång vore det kontraproduktivt. Det kan vi väl vara överens om. Sedan har ju det här kvalitetsinstitutet inte funnits i ett år än. I nästa motion kanske det vore idé att titta på hur man har skött det här. När vi ser på de resultat som Skolverket har publicerat det senaste året måste vi väl ändå säga att man verkligen försöker fylla sin uppgift så bra som möjligt. Jag har svårt att se att man skulle kunna ifrågasätta integriteten hos Skolverket i det fallet. Jag vet att Lennart Hedquist älskar att debattera inkomst och kostnadsutjämningen. Han tror väl att även detta urholkar stenen, men jag menar att det är precis tvärtom, att det är kontraproduktivt. Det är i dag sjätte gången vi debatterar detta, tror jag, så man kan säga att moderaterna är mycket för upprepningar. Det gäller inte bara kvalitetsinstitutet. Jag har tyvärr inget namn på någon sakkunnig, men jag nöjer mig med att Lagrådet har ställt sig bakom detta och anser att det är helt grundlagsenligt. Lagrådet är ju dessutom flera personer. Det strider inte mot grundlagen. Lennart Hedquist debatterade också detta senast i maj med Lars-Erik Lövdén och försökte även då få upp det här. Vi kan dock mycket tydligt konstatera att detta är förenligt med grundlagen. När det sedan gäller kommunerna, t.ex. Malå kommun, är jag ganska övertygad om att Malå inte skulle vilja byta ut den inkomst och kostnadsutjämning man har nu mot Lennart Hedquists förslag. Har man under medelskattekraften gynnas man av utjämningssystemet. Malå skulle förlora med Lennart Hedquists förslag; den saken är klar.
Fru talman! Nej, Malå skulle vinna på att få behålla en ökning av den relativa skattetillväxten. Sonia Karlsson försöker sprida missuppfattningen att moderaternas förslag skulle innebära ett avskaffande av skatteutjämningen. Det är självklart att kommuner med för låg egen skattekraft måste få resurser, men de resurserna ska staten stå för. Det är dock lika viktigt att kommuner som ökar sin skattekraft - oavsett om de har låg, medelstor eller hög skattekraft i utgångsläget - som incitament måste kunna få behålla den relativa ökningen. Beträffande grundlagsenligheten hade jag inte tillfälle att diskutera den med Lars-Erik Lövdén. Men det brukar framhållas från socialdemokratiskt håll att det inte skulle vara något fel på grundlagsenligheten. Lagrådet hänvisade ju till att regeringen hade tillsatt en utredning samt till att det enda man kunde åberopa var konstitutionell praxis. Jag vill, eftersom Jan Bergqvist tog upp detta tidigare i kammaren i dag, att man från socialdemokratiskt håll namnger en enda grundlagsexpert som anser att det inomkommunala utjämningssystemet är förenligt med den svenska grundlagens lydelse.
Fru talman! Jag måste verkligen beklaga att Lennart Hedquist inte passade på att ta debatt med Jan Bergqvist när det hade varit möjligt att diskutera frågan. Sedan har faktiskt Lagrådet ställt sig bakom detta och sagt att det följer grundlagen. Konstitutionsutskottet har behandlat det, finansutskottet har behandlat det och riksdagen har beslutat om det ett flertal gånger. Jag är ledsen att Lena Ek inte är i plenisalen nu, för då skulle jag ha tackat henne för att hon också försökt förmedla kunskapen till Lennart Hedquist om vilken nytta inkomst och kostnadsutjämningen faktiskt gör. Den är till för att vi ska ha en bra skola, vård och omsorg i hela landet - inte bara i tillväxtkommunerna, inte bara i Stockholm eller Göteborg eller där man har en god tillväxt. Hela landet ska kunna leva. När det sedan gäller Malå ska ju Lennart Hedquist någonstans ändå finansiera detta med att man skulle få behålla den relativa ökningen av skattekraften. Därför skulle Malå förlora på Hedquists förslag. Malå har i inkomst och kostnadsutjämningen 21 miljoner. Med Hedquists förslag skulle det bli 3 miljoner. Man skulle alltså göra en ganska stor förlust. Jag har också förstått att Lennart Hedquist har pratat med kommunstyrelsens ordförande i Malå. Jag pratade med honom för tio minuter sedan, och han sade att han inte ville byta ut sin inkomstutjämning mot Lennart Hedquists förslag. I maj var jag i Robertsfors. Kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors talade då just om hur viktig kostnads och inkomstutjämningen var för att Robertsfors ska ha möjlighet att ge sina kommuninvånare en bra vård, skola och omsorg. Jag tycker nog att Lennart Hedquist ska åka lite utanför Stockholm och Uppsala, åka omkring i landet och verkligen besöka kommuner och diskutera och se de problem som finns.
Fru talman! När Sonia Karlsson ondgör sig över antalet reservationer osv. ska väl jag ta till mig det. Det kan hända att vi inte kommer att ha med så många reservationer. Å andra sidan vill jag påpeka att Sonia Karlsson, fru talman, såvitt jag kan bedöma gör två fel, om man nu ska tala om fel. För det första skiljer hon inte på form och innehåll. Som jag ser det blir det väldigt konstigt om man bara skulle diskutera formen och inte innehållet. Om man bara skulle uppehålla sig vid skrivelsen, säga att skrivelsen borde ha haft den och den lydelsen i det och det avseendet men inte komma in på det materiella innehållet, är det ett sätt att arbeta som jag faktiskt tror är omöjligt. För det andra har hon en otidsenlig syn på objektivitet - som om tjänstemän i Regeringskansliet skulle kunna producera en alltigenom objektiv skrivelse! Naturligtvis är det ett urval av fakta, och i botten är det en produkt som är regeringens. Jag skulle önska att Sonia Karlsson höll sig till debatten och debattens innehåll. Karlsson om kommunal självstyrelse? Hur motiverar socialdemokraterna kommunal självstyrelse, och hur går det ihop med alla de beslut som tas här av den socialistiska majoriteten som begränsar den kommunala självstyrelsen och inkräktar på den?
Fru talman! Om jag höll mig till debattens innehåll, sade Per Landgren. Vi ska ju behandla den kommunala skrivelse som gäller utvecklingen i kommuner och landsting under 1998. Vi har också tagit fram olika instrument. Det är viktigt för riksdagen och dess utskott att ha bra underlag när vi ska se hur de beslut vi fattar följs upp och verkställs i verkligheten. Det är vad det i första hand handlar om. En stor diskussion om den kommunala självstyrelsen kanske vi får ta vid ett alldeles särskilt tillfälle. Men den kommunala självstyrelsen regleras ju i regeringsformen, i grundlagen. Sedan har vi portalparagrafen i kommunallagen som talar om att kommunerna ska göra det som är bra för medborgarna. Man ska inte göra sådana saker som staten gör. Man ska heller inte göra sådana saker som det privata gör. Men man ska göra det bästa för medborgarna i sin kommun. Sedan har riksdagen rätt att stifta lagar. Det vet ju Per Landgren. Det kanske vi inte ska ifrågasätta.
Fru talman! Jag vet inte om någon har ifrågasatt rätten att stifta lagar. Jag vill bara ha en enkel motivering till den kommunala självstyrelsen. Jag noterar att Sonia Karlsson i alla fall inte nu vill ge den. Jag hoppas att den kan komma så småningom. Jag vet inte om jag vågar lita på det löftet. Grunden för den skrivelse vi debatterar har att göra med hur man ser på kommunerna och den kommunala självstyrelsen. Det var det jag tog upp. Jag noterar igen att Sonia Karlsson inte med ett ord tog upp den kastade handsken och debatterade den kommunala självstyrelsen i inlägget tidigare. Nu är det mer rena påståenden om att det står talas om kommunal självstyrelse i lagtexten. Den informationen hade jag helt klart kunnat leva utan. Det känner jag till. Men hur motiverar ni kommunal självstyrelse och hur går den ihop med inskränkningarna i vad kommuner får göra med sina bostadsbestånd, vad landstingen får göra när det gäller sjukhusverksamheten, vad man får göra när det gäller maxtaxa etc. Jag citerade en skrivelse från Kommunförbundet där Reepalu m.fl. är bekymrade över att statsmakterna inte tar hänsyn till kommunal självstyrelse.
Fru talman! Det var Per Landgren som i sitt förra inlägg ifrågasatte att riksdagen kunde ändra beslut. Det är det jag menar, riksdagen kan ändra beslut, eftersom riksdagen stiftar lagar som också kan ha med kommunen att göra. Vi har lagt många uppgifter på kommunerna. Hela det viktiga området skola, vård och omsorg har man hand om. Det generella statsbidraget på 3 miljarder ger vi i en påse till kommunerna och de använder pengarna på bästa sätt. Maxtaxa är inget som vi tvingar på dem, utan om kommunerna vill införa maxtaxa får de pengar till det. Det är bara det att jag känner att det är lite tidsbrist. Jag har här en tjock bok om den kommunala självstyrelsen och skulle kunna föra en lång debatt med Per Landgren om den. Men jag tror ändå att våra kolleger här i kammaren är ganska tacksamma om vi inte tar den just i dag. Dessutom anser vi socialdemokrater att det är mycket viktigt med den kommunala självstyrelsen. Jag sitter själv i kommunfullmäktige hemma i min kommun och känner mig inte alls särskilt styrd, ska jag be att få tala om.
Fru talman! Sonia Karlsson ägnade väldigt mycket av sitt anförande åt att tala om att vi hade motionerat om fel saker, yrkat på fel saker och reserverat oss mot fel saker och dessutom alldeles för mycket. Det är klart att det är ett enkelt sätt för majoriteten att glida undan en sakdiskussion som på något sätt alltid är för tidig, för sen eller vid fel tillfälle när det gäller synen på den kommunala verksamhetens mer övergripande perspektiv. Jag kan förstå att det är ett bekvämt sätt att glida undan sakfrågorna, men då är det desto mer konstigt att Sonia Karlsson väljer att helt förbigå de krav och förslag som finns i reservationerna på just ytterligare faktaunderlag och vad man bör redovisa, vad man hade bort redovisa och vad man ska se till att redovisa till nästa gång, så att vi får fram det faktaunderlag som vi kanske tycker att vi behöver för att ytterligare med fakta och argument kunna understryka våra förslag till förändringar. För att bara ta några exempel som Sonia Karlsson förbigick tar vi i vår reservation om hälso och sjukvården upp att vi helt saknar uppgifter om skillnaden mellan privat och offentlig regi när det gäller sjukvården och situationen när det gäller vårdköer. Vi vet alla att de växer, men det är fullkomligt hopplöst att få fram en landsomfattande statistik över detta. Samma sak gäller barnomsorgen där vi år ut och år in från Folkpartiets sida efterlyser en kartläggning av hur många barn det handlar om i barnomsorgskön, inte bara hur många kommuner som har kö. Om det är ett eller hundra barn, om det är en stor eller en liten kommun menar jag faktiskt är en ganska stor skillnad för de individer det gäller. Vi har en stor reservation som gäller bostadssektorn, där vi tycker att det är tråkigt att skrivelsen bara tar upp de bostadsfrågor som ligger direkt under den statliga bostadsdelegationen. Vi har krav på kartläggning och information kring försörjningsstöden. Alla de här frågorna förbigår Sonia Karlsson i sitt anförande. Nu har hon ju chansen i repliken. Sedan skulle jag vilja säga att utjämningssystemet är helt avgörande. Den proposition som har kommit visar ju att uppgiften för de här delegationerna och de expertgrupper som är tillsatta inte är att i grunden se över själva tekniken i systemet, utan deras uppgift har mest varit att utveckla systemet genom att inveckla det ytterligare. Och det tycker i varje fall inte jag är någon bra metod.
Fru talman! Jag sade i min inledning och hänvisade till både delegationen och expertgruppen som fortlöpande ser över detta och kommer att lägga fram förslag under hösten. Jag tyckte att jag uttryckte mig ganska noga, för jag tycker att det är viktigt just hur vi ska granska måluppfyllelsen och hur de beslut vi har fattat följs upp i kommuner och landsting. Finansutskottet har varje år när vi har behandlat skrivelsen haft synpunkter och skrivelsen har kommit tillbaka utvidgad. Jag hänvisade till den kommunala databas som håller på att byggas upp. Det är nu en projektdatabas, men den ska förhoppningsvis byggas upp så att vi kan få in alla kommuner i den. Då har man stora möjligheter att göra sådana här jämförelser både till nytta för kommunerna och för oss här i riksdagen. Vad gäller vårdköer och barnomsorg kan jag bara hänvisa till att Skolverket har ett uppdrag att göra fördjupade studier av hur barnomsorgen fördelar sig utifrån både barn och barnfamiljer, sociala och ekonomiska levnadsvillkor, tillgänglighet samt nyttjande av barnomsorg. Det här kommer i mars 2001. Det pågår många olika sådana här utredningar för att riktigt kunna belysa hur utvecklingen ser ut och så att vi får bättre underlag. Jag ser faktiskt fram emot att det här kommer att utvecklas och bli bättre. Exempelvis kommer man när vi får bra underlag för hur skolan ser ut i de olika kommunerna i landet inte att fortsättningsvis kunna generalisera och säga att vi har en så dålig skola i Sverige. Vi kommer att ha ett bra underlag och verkligen kunna bemöta och påvisa att vi har väldigt många bra skolor, som vi inte ska förglömma i debatten.
Fru talman! Min frågeställning om utjämningssystemet står fortfarande, som så många gånger förut, helt obesvarad. Det system som man har valt, med väldigt många faktorer som inte grundar sig på strukturellt opåverkbara kostnadsskillnader osv., ligger inte i de här delegationernas uppdrag. Den delproposition som nu har kommit visar just att med den väg man har slagit in på kommer systemet inte att bli renare, mer rättvisande och mer utjämnande för de strukturella skillnaderna, utan det kommer bara att bli ännu mer invecklat. Det tycker vi är dåligt. Men uppenbarligen känner sig socialdemokraterna fullt nöjda med den utvecklingen. Det är i och för sig ett besked så gott som något, men det visar ju också att ni inte är beredda att ompröva tidigare intagna ståndpunkter när nya fakta kommit fram. Det tycker jag är beklagligt. Sedan vet jag inte om jag ska tolka Sonia Karlsson på det sättet att alla punkter som vi har reserverat oss på håller ni egentligen med om att det är viktig information som borde fram. Ni har avstyrkt reservationerna ändå, men ni kommer att se till att den här informationen finns. I så fall är det en mycket god nyhet. Men det är ett ganska konstigt metodval. Jag tillåter mig tvivla på att det blir på det viset att exempelvis skillnader i kvalitet och måluppfyllelse mellan privat och offentlig regi kommer att visas i skrivelsen i fortsättningen. Men jag får väl ta Sonia Karlsson på orden och tro att det är så det kommer att bli, att de droppar som vi har kastat år ut och år in till slut har urholkat stenen. Men det hade varit bra om det hade framgått av materialet och av Sonia Karlssons inlägg att hon delar vår uppfattning att på de här punkterna behövs det betydligt mycket bättre faktaunderlag och att man också sedan är beredd att dra slutsatser av det.
Fru talman! Jag ska inte glädja Karin Pilsäter genom att helt godta alla de förslag som finns i hennes reservationer och som jag har yrkat avslag på. T.ex. Skolverket ska göra utvärderingar, bl.a. om privata entreprenörer. Utbildningsutskottet har skrivit om utvärderingar av utbildning både inom kommunal verksamhet men också av privata entreprenörer. Arbetet pågår redan. Sedan var det frågan om utjämningssystemet. Det var någon som sade tidigare i dag i debatten - nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem - att Folkpartiet har börjat att bli lite moderat. Just i den här delen är jag rädd att Karin Pilsäter har påverkats av moderaterna. Tidigare stod Folkpartiet upp för utjämningssystemet och tyckte att det var viktigt att alla kommuner i landet hade en bra skola, vård och omsorg. Nu säger ni i era reservationer att ni i princip vill ha ett annat system. I vilket fall som helst vill ni sänka utjämningsgraden till 80 %. Det skulle göra att de kommuner som har behov av pengarna skulle förlora dem, och pengarna skulle gå till dem som har en stark och bra tillväxt. Det är inte särskilt rättvist eller fördelningspolitiskt.

Fru talman! Jag ska i mitt anförande koncentrera mig på synpunkter på skrivelsens utformning, dvs. kommunala företag, utjämning, hälso och sjukvården och några synpunkter på Kommundelegationens arbete. Avslutningsvis ska jag säga några ord om hur vissa budgetförslag påverkar kommunernas ekonomi. Det finns en gemensam reservation från Kristdemokraterna och Moderaterna vad gäller skrivelsens utformning. Där efterlyser man en jämförelse som redovisar goda exempel som uppnåtts genom konkurrensutsättning och fler friskolor i kommunerna. Centerns och Folkpartiets gemensamma reservation handlar om att de förbättringar som presenteras i skrivelsen saknar grund i de redovisade siffrorna. Jag vill börja med att instämma i föregående talares synpunkter när det gäller skrivelsens utformning. Moderaterna och Kristdemokraterna vill naturligtvis i sin reservation argumentera för ökad konkurrensutsättning, som ofta har en tendens att skapa mer konstlade marknader och mindre kostnadskontroll i den offentliga sektorn. Det vore klädsamt om det fanns mer av en problematisering av dem som förespråkar en privatisering. Att det innebär en överföring av offentliga skattemedel till privata vinstintressen verkar man inte vara särskilt bekymrad över. När den offentliga sektorn försvagades genom nedskärningar under 90-talet uppstod en grogrund för missnöje. Medborgarna upplevde att samhället inte kunde tillgodose grundläggande mänskliga behov. De som har råd börjar teckna privata försäkringar för att garantera sig en god vård. Det som tidigare finansierades solidariskt och kollektivt börjar förvandlas till en individuell försäkringsfråga. Men den mest fundamentala förändringen är att en helt ny människosyn håller på att uppstå - medborgare ersätts med kund. Att vara kund är någonting helt annat än att vara medborgare. Kunden är aktör på en marknad, medborgare är en del av folket som folkstyret, demokratin, bygger på. Kunden behöver varken argumentera eller resonera. Konsekvenserna av hur andra påverkas blir irrelevanta. Egennyttan står i centrum. Kundens rösträtt är graderad efter hur mycket pengar hon har. På medborgaren ställs däremot andra och större krav. Hon måste besvara frågor som t.ex. hur vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt, både på kort och på lång sikt. Den helhetssyn och långsiktighet som medborgarrollen får förstärks ytterligare av den representativa demokratin. Frågor om vad som är bäst för dem jag företräder och för samhället som helhet måste få svar. Att vi är kunder när vi väljer mellan olika varor i en livsmedelsaffär kan fungera rationellt. Dessutom får kunden en förstärkning genom konsumentlagstiftningen. Men ju större behov av vård eller omsorg en människa har, desto större blir beroendet och ojämlikheten. Vad är det för lagstiftning som behövs för att skydda denna nya form av kundrelation? Är det offentligt finansierade specialistläkare som personliga juridiska ombud? Vilken typ av reklamationsrättigheter ska gälla, och vem ska ta hand om de tvisterna? Vad finns det för en marknad när det på grund av reseavstånd och begränsat befolkningsunderlag knappt finns utövare? Att överföra samma mekaniska och egoistiska kundrelation som finns i en butik till beslut som rör skola, vård och omsorg kan i sin förlängning leda till att välfärdssystemet och demokratin allvarligt hotas. Låt mig hämta följande citat från den statliga utredningen Välfärd vid vägskäl. Där framgår att det är särskilt vanligt att resursstarka familjer flyttar barnen från skolor i områden där andelen högutbildade är relativt låg. Den socioekonomiska och etniska segregationen som är en följd av det segregerade boendet tenderar på detta sätt att förstärkas av de utökade möjligheterna att välja skolor i andra områden och utbyggnaden av friskolor. Av ett ytterligare exempel framgår att detta torde försvåra uppfyllandet av de nationella målen om likvärdig tillgång till utbildning och omsorg. Det förekommer både inom skola och barnomsorg kundvalsmodeller - checkar. Visserligen är inte alla effekterna genomlysta i tillräcklig omfattning. Men däremot framkommer i utredningen konsekvenserna av att man t.ex. i privat barnomsorg kan ta ut högre föräldraavgifter än i det kommunala. På så sätt kan offentligt subventionerad barnomsorg i privat drift bli ett alternativ för bättre ekonomiskt ställda grupper i tider av nedskärningar. Vänsterpartiet tror inte att en privatisering av vården, omsorgen eller skolan löser strukturella problem. Vi tror på demokratisering. Riv pyramiderna, hierarkierna, och satsa på lagarbete. Ta bättre till vara på personalens idéer och engagemang. Det behövs rejäla satsningar på arbetsmiljön. Det är inte minst personalen, kvinnorna, i den offentliga sektorn som drabbas av utbrändhet och långtidssjukskrivningar. Vi vill satsa på reellt brukarinflytande och en helhetssyn på människan. Det är brukarna som ska vara i centrum. "Människovärdet vi fordra tillbaka!" Det är också en vänsterståndpunkt att ha en effektiv och kvalitetsmedveten offentlig vård, skola och omsorg. Det handlar om att försäkra sig om att gemensamma skattemedel används på bästa sätt. Fru talman! I den borgerliga reservationen om kommunala företag förekommer en del intressanta skrivningar. "Kommunala bolag skapar problem beträffande demokratin, ekonomin och konkurrensen gentemot privata företag. - ett stort inslag av bolag i den kommunala verksamheten gör det svårare för kommunmedlemmarna att överblicka hela verksamheten, vilket är en klar nackdel från demokratioch insynssynpunkt." Men samtidigt är det just de borgerliga kommunal och landstingspolitikerna som själva driver på bolagiseringar. De har varit steg i en medveten strategi i att konkurrensutsätta och privatisera. Ta det senaste exemplet som jag känner till, nämligen S:t Görans sjukhus, som omvandlades till aktiebolag och numera ägs av Bure. Demokratikritiken är i och för sig riktig. Bolagsformen innebär att den politiska insynen i verksamheten minskar. Det kan se ut som om de borgerliga partierna motsätter sig de kommunala bolagen av demokratiska skäl, men varför ställer de inte samma krav när det handlar om privata bolag som utförare? Jag antar att det inte är själva bolagsformen i sig som kritiken avser, utan kritiken riktar sig mot att det är kommunala bolag. Jag efterlyser samma patos när det gäller att slå vakt om kommunmedlemmarnas och personalens rätt till demokrati och insyn i de privata vårdbolagen. När det gäller skattelagstiftning ska den vara lika för kommunala och privata bolag. Fru talman! Jag ska säga något kort om utjämningssystemet. Förändringar i inkomstutjämningssystemet kommer att behandlas till hösten. Det är två saker som med prioritet har behandlats, och det är inkomstutjämningssystemet och befolkningsminskningar för landstingen. Sedan kommer ytterligare utredningar om merkostnader för hälso och sjukvård i glesbygd och storstad, och även jämställdhetsanalyser av en del variabler. De två första frågorna kommer vi att kunna behandla till hösten. Förändringsförslaget när det gäller inkomstutjämningen går ut på att ha kvar en långtgående inkomstutjämning och samtidigt eliminera de s.k. pomperipossaeffekterna. Det finns också ett förslag om extra bidrag till landsting som har särskilda ekonomiska problem på grund av stor utflyttning. Om vi menar allvar med att ge det kommunala självstyret ett reellt innehåll måste också kommuner och landsting ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är fel att ansvaret när det gäller skola, vård och omsorg har delegerats till kommunerna. Det gagnar demokratin. Men till syvende och sist handlar hela det här systemet om solidaritet, om att hela landet ska ges möjligheter att ha en likvärdig skola, vård och omsorg. Solidaritet och rättvisa är produktivt; det är faktorer som befrämjar tillväxten. Dessutom vill jag säga att det översynsarbete som går ut på att försöka göra utjämningssystemet mer rättvist, enklare och mer överskådligt beräknas vara slutfört i november i år. Fru talman! Det finns dessutom ett anslag för särskilda insatser för kommuner och landsting som har en särskilt svår ekonomisk situation. Flera av dessa har en mycket negativ befolkningsutveckling. Anslaget inrättades i samband med att det nya utjämningssystemet infördes 1996. Det är intressant att veta att både moderater och folkpartister tycker att det här anslaget inte ska behöva finnas kvar. Bostads och kommundelegationen har arbetat och kommer att arbeta med ett hundratal ansökningar. Låt mig ge en ögonblicksbild. Bland de sökande finns landstinget i Norrbotten. Stora ekonomiska problem har uppstått på grund av en stor utflyttning, som i sin tur skapat ett alltmer minskande skatteunderlag. Men norrbottningen är en kämpe. Under hela våren och vintern har norrbottningarna diskuterat med landstingspolitiker och andra länsbor hur den framtida sjukvården ska se ut. Projektet har gått under namnet Utmaningen. Tyvärr vill nu den nya politiska majoriteten i landstinget, bestående av moderater och socialdemokrater, inte avvakta resultatet av denna utmaning, utan man har nyligen gått in till Kommundelegationen med en komplettering, med en ny, snabbt hopsnickrad sparplan, för att få bidrag. Motivet till att man är beredd att sätta demokratin åt sidan och förkasta Utmaningen sägs vara att Kommundelegationen upphör med sitt arbete vid halvårsskiftet. Jag vill bara slutligen vädja till regeringen och kollegerna bland riksdagsledamöterna att verka för att Norrbotten ska få tillräckligt med tid för att vänta in resultatet av den påbörjade demokratiprocessen. Det kan handla om maximalt sex månader. Nedskärningar på grund av ett minskat befolkningsunderlag är ofta smärtsamma, men kanske ändå lättare att acceptera om de föregåtts av en bra och trovärdig demokratiprocess. Detta är för övrigt ett krav som har ett mycket brett politiskt stöd i landstingsfullmäktige i länet.
Fru talman! Låt mig bara helt kort konstatera att Siv Holma presterar en fantastisk exegetik genom att läsa in en ny människosyn i reservationerna, inte minst de reservationer som kristdemokraterna står bakom. Då dyker reprisen om medborgare kontra kund upp. Jag vill då bara säga att i den mån som vi över huvud taget använder ordet kund i det här sammanhanget - jag tror inte att det förekommer speciellt ofta - är det en metafor. Det kan liknas ungefär vid att man går in i en butik och har en valfrihet. För vår del, och för övriga partier också vågar jag säga, handlar det om en valfrihet kombinerad med solidarisk finansiering, ingenting annat.
Fru talman! Det kan vara en solidarisk finansiering.

Socialstyrelsen säger i en rapport att huvuddelen av marknaden för privata entreprenörer domineras av nio större företag. 70 % av kostnaderna för t.ex. privat äldreomsorg kontrolleras av de här marknadsledarna. 16 % av det totala antalet entreprenader i Sverige gick 1999 till Partena Care AB. Så ser det ut. Man privatiserar en offentlig, demokratiskt och solidariskt finansierad välfärd. Då får vi bolag, och människor som är brukare blir kunder.
Fru talman! Nej, man är naturligtvis fortsatt brukare, även om man någon gång skulle kunna säga att man är kund. Det handlar, som sagt var, om valfrihet och solidarisk finansiering. Jag konstaterar att Siv Holma inte längre lägger ut det där med att det skulle vara en ny människosyn i reservationerna. Det beror snarare på att det är en inläsning än en exegetik som Siv Holma bedriver.
Fru talman! Faktum är att denna förändring innebär att vi får ett mer kundrelaterat system när det gäller skola, vård och omsorg. Valfriheten innebär ju det. I de här checksystemen blir brukaren kund. Och som politiker eller personal har man inte längre någon demokratisk insyn.

Herr talman! Bo Lundgren höll ett starkt ideologiskt anförande. Det sätter jag värde på. Jag ska komma tillbaka till en del av det som han tog upp senare i mitt anförande. Men låt mig reagera på en sak direkt. Det gäller detta att svenska folket skulle vara satt under förmynderi bara därför att vi har bestämt oss för att lösa vissa grundläggande samhällsfunktioner gemensamt, så att alla har tillgång till dem, inte bara de som har det gott ställt utan alla, oavsett i vilket hem de är födda. Det gör ju att vi har höga skatter och en välfärd som fortfarande har revor efter krisåren men som fungerar allt bättre. Där går den ideologiska skiljelinjen i svensk politik. Som Bo Lundgren har uttryckt sig har högerledare före honom uttryckt sig genom åren. Det är ingenting nytt. De har haft fel, enligt vår uppfattning. Och vi har byggt vidare på ett Sverige som har omfattat alla. Det går ju inte så tokigt för vårt land just nu. Det är internationellt uppmärksammat. Arbetslösheten är nu under de fyra procenten för kvinnor - det var det ingen som trodde för några år sedan. Vi är i spetsen i världen när det gäller IT-sektorn, den nya teknologi som växer till. Vi hävdar oss väl när det gäller högskola och forskning. Vi har det mest barnvänliga samhället i världen. En lång rad internationella undersökningar visar att Sverige hävdar sig väl, och vi har en ekonomi som växer så att det knakar. När moderaterna styrde knakade det utan att det växte. Det kommer vi ihåg. Det här kallar Bo Lundgren för förmynderi. Här ligger en klyfta. Här ligger en enorm avgrund mellan oss när det gäller hur vi ser på samhällsutvecklingen. Bo Lundgren leder ju oppositionen och formulerar politiken för regeringsalternativet. Han har ett växande stöd - det ser vi - bland kristdemokrater och folkpartister. Jag beklagar det i och för sig. Men, Bo Lundgren, för att ytterligare utveckla synen kan jag ta upp en konkret tanke som ni har i er vårmotion: att man ska ta bort statsskatten. Det gör att en person som tjänar 800 000 kr får 128 000 kr i skattesänkning. Den som tjänar 128 000 kr får ingenting i skattesänkning. Är det lösningen på det s.k. förmynderiet? Vad det här handlar om är ju ingenting annat än den gamla klassiska högerpolitiken, som nu predikas av Bo Lundgren och som hans företrädare har predikat före honom. Här står den ideologiska striden i Det är Bo Lundgren som tror att landet går i gång om man satsar på skattesänkningar för de bäst ställda. Och det är vi som tror att hela Sverige växer och utvecklas om man satsar på alla och satsar på ett samhälle som präglas av gemenskap. Det är två skilda ideologiska ansatser. kronorsperson blir mer kreativ av 128 000 kr i skattesänkning medan en 128 000-kronorsinkomsttagare däremot inte ska ha någonting och ändå förväntas prestera mer! Förklara det! Jag tror att det är många som är ganska nyfikna.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

Inte löser man de regionalpolitiska bekymren genom att sänka skatten för dem som tjänar Bo Lundgren säger att de andra får andra saker i stället. Ja, det får de. De får sämre sjukförsäkring också; det glömde jag att säga. De får en karensdag till i sjukförsäkringen och lägre ersättningsnivåer. De ska betala mer för sin a-kassa. Dessa sämst ställda människor i Bo Lundgrens och borgerlighetens värld betalar för sina skattesänkningar och inte bara för sina. De betalar också för miljoninkomsttagarens skattesänkningar. Det är så politiken ser ut, och den beskrivs som en politik som befriar. Den befriar möjligen dem som redan har, men den befriar inte dem som faktiskt söker sin frihet och som kan söka sin frihet genom att samverka med andra, genom att tillsammans ta ansvar för landets utveckling och genom att tillsammans i gemenskap växa. Det är den här klyftan som finns mellan svensk höger och den socialdemokrati jag representerar. Den har alltid funnits och kommer alltid att finns där. För att tydliggöra detta, Bo Lundgren, för att gå vidare i den här debatten, utmanar jag härmed Bo Lundgren på en ordentlig debatt under höstupptakten, var som helst i Sverige. Formerna kan vi bestämma tillsammans. Men låt oss nu mejsla ut alternativen, när Sverige återigen är renoverat och i så gott skick att vi kan välja väg, i vilken riktning Sverige ska gå. Tar Bo Lundgren den utmaningen startar vi hösten på så sätt.

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Bo Lundgren tar upp en diskussion om skolan. Jag tror att vi är överens om att det är problem i skolan och att detta är oroande. Jag tror att vi är överens om att någonting måste göras. Men jag sätter ett stort frågetecken för det som Bo Lundgren säger är det viktigaste, nämligen att våra barn behöver en ny regering. Jag tror inte det. Jag tror att våra barn behöver en skola där de blir sedda, där de blir uppmärksammade, där de får växa i den takt som de kan utifrån just sina specifika förutsättningar. Det innebär en skola med många lärare, besjälade lärare. Det innebär en skola med många vuxna. Det innebär en skola med en elevvård värd namnet. Det innebär en skola med utrymme för många språk, för kultur, för idrott. Det innebär en skola som ska finnas i lokaler som är inspirerande. Det innebär en skola som är ett centrum i vårt samhälle. Jag tror inte, Bo Lundgren, att vi kommer dit med hjälp av sänkta skatter. Jag tror tvärtom att vi måste göra en väldigt bred satsning på skolan, att vi kanske måste göra som vi har gjort nu i vårbudgeten med sjukvården: avsätta extra pengar, göra en särskild riktad satsning till skolan. Jag skulle önska att vi kunde komma överens om det över partigränserna. Jag tror nämligen att vi är överens om att skolan är hjärtat i samhället, att utbildningen, bildningen och hur vi bemöter våra barn är det som också sätter prägel på framtiden. Men receptet är inte sänkta skatter. Receptet är ett ökat gemensamt ansvar, Bo Lundgren.

Herr talman! Bo Lundgrens mantra om mångfald, valfrihet och skattesänkningar kan inte vara och är inte lösningen på allt. Jag tror inte att vi ska lägga det mantrat på våra barn när de går in i förskolan och i skolan. Det är inte så att vi ska fostra människor till goda konsumenter som i valfrihetens namn ska tråckla sig fram i samhället med en tjockare plånbok som enda medel för att komma framåt. Vi har väl ett gemensamt ansvar att se till att ha en skola och en förskola som är den bästa för alla barn, där alla barn, oavsett vilken tjocklek föräldrarna har på plånboken, ska få det bästa. Det är ett gemensamt ansvar, och det ska vi ta gemensamt och finansiera gemensamt. Det är inte valfriheten det handlar om, utan det är friheten att få växa som människa och individ. Det är det som skolan handlar om. Vad det gäller arbetstidsförkortningen ska jag återkomma till den. Men jag tycker att det är intressant att se att alltfler vill ha en kortare arbetstid. Det har just kommit en undersökning från Göteborgs universitet som säger att stödet för sextimmarsdagen också bland borgerliga väljare har ökat dramatiskt. Motståndaren är en moderat man. Det kan Bo Lundgren fundera över. Han är en god representant för denna motståndare. Jag ska inte nu ta upp tiden med att tala om hur detta kommer sig, men jag ska återkomma till det. Det kan dock vara någonting för Bo Lundgren att fundera på.

Herr talman! Ibland ges det gratistillfällen att ompröva lite stelbent och oöverlagt intagna ståndpunkter. I dag är en sådan dag. Den följer på det faktum att vi den 1 januari stängde Barsebäck 1 - framför allt, kan man säga, som ett resultat av ett intensivt arbete i Centerpartiet kring de här frågorna under många år. Det här föregicks av en debatt. Många, framför allt moderaterna, hävdar att det inte finns några alternativ. Det finns ingen ekonomi att göra någonting annat än att driva kärnkraft. Varför ska Sverige gå före och stänga kärnkraftverk? De ska vara så särskilt säkra och vi är så särskilt kloka i Sverige, så det är klart att vi ska låta bli detta. Om några ska stänga ska det vara i länder österut där man är slarviga och osäkra på området. Sedan händer då att vi stänger kärnkraft. I stället för att elpriset som moderaterna tidigare har redovisat skulle gå upp har elpriset slagit i botten. Dessutom har det visat sig att människor i Sverige vill ha andra energikällor. Så sent som i morse, herr talman, framkom det i Ekot att det finns spännande forskningsprojekt om att utveckla biogasen som en viktig del i en kommande energiförsörjning. Herr talman! Nu har det inträffat att man i Tyskland i natt, i samförstånd mellan näringsliv och regering, det politiska systemet, har kommit fram till att man ska stänga alla tyska kärnkraftverk. De är 19 stycken. De ska stängas efter en livstid - det är något vi har diskuterat mycket i Sverige - på 32 år. I något skede sade vi 25. Andra, dvs. moderaterna, har talat om 40-60 års livslängd på reaktorer. Nu stänger man i Tyskland. Det extra intressanta är att näringslivet är nöjt med beslutet att allt ska vara borta till 2021. Näringslivet som har förhandlat med regeringen uppmanar alla partier, även oppositionen, att ställa sig bakom denna uppgörelse, detta gemensamma beslut. Man säger att skälet till beslutet är att landet behöver stabilitet i energiförsörjningen. Man behöver veta vad som ska hända på energiområdet. Man behöver veta hur man ska satsa. Det får man som en följd av beslutet. Herr talman! Då kommer jag till den enkla frågan till Bo Lundgren.

Herr talman! Det var ett kort svar, men det var inget kort svar på frågan om det lite vidare perspektivet. Det här är alldeles uppenbart en politisk fråga. Vi har diskuterat den förhållandevis länge i Sverige och i kammaren. Den kommer antagligen att vara en politisk fråga i framtiden också. Man får lätt intrycket att frågan har en tendens att återkomma. Energiförsörjningen hänger samman med en vital del av samhällsarbetet och samhällsutvecklingen. Det ligger mycket i det som det tyska näringslivet så tydligt pekar på. Det behövs stabilitet. Man accepterar politiska beslut, och man tänker inte motverka de politiska besluten i frågan. Man ger sig in i avvecklingen. Därför går det rätt snabbt fram i Tyskland jämfört med många andra länder. Kan det inte vara läge att avföra frågan från den svenska politiska käbblande debatten? Finns det inte incitament - som det heter på vårt fikonspråk? Vore det inte praktiskt inför den politiska debatt som vi sannolikt står inför valet 2002 om vi lade undan frågan på det sätt man är beredd att göra i Tyskland? Kan inte det vara praktiskt, Bo Lundgren?

Herr talman! Jag har tre saker. Det är två saker som Bo Lundgren sade, och en sak han inte sade. Bo Lundgren har rätt i att det är problem i skolorna på många håll i Sverige. Nu är det knappast betyg från årskurs ett som är metoden att komma till rätta med problemen. På många ställen i många kommuner finns det ökade möjligheter att satsa på skolan, när arbetslösheten sjunker och när skatteintäkterna ökar. Problemet är att Bo Lundgren och hans kompisar i kommunerna väljer att prioritera annat än skolan. Många kommuner väljer att prioritera skattesänkningar och skär ned på skolan. Bo Lundgren talar gärna om låg och medelinkomsttagare. Det är inte de som gynnas av den moderata politiken. Taktiskt nog tiger Bo Lundgren om det moderata förslaget att avskaffa den statliga inkomstskatten helt. Det är ett förslag som skulle innebära att Bo Lundgren och andra i riksdagen skulle tjäna ca Så till det som Bo Lundgren inte sade. Var är ansvarstagandet, Bo Lundgren, för de stora framtidsfrågorna? Inte med ett ord berörde Bo Lundgren det största miljöhot som ligger framför oss, nämligen växthuseffekten och de stadigt ökande koldioxidutsläppen. Om vi ska vrida utvecklingen i rätt riktning krävs modiga klimatpolitiska beslut i Sveriges riksdag. Det effektivaste sättet, Bo Lundgren, att begränsa utsläppen, dvs. att göra det dyrare att släppa ut, är att höja koldioxidskatten. Det är en viktig del i en grön skatteväxling. Vad har Bo Lundgren för förslag för att motverka de stadigt ökande koldioxidutsläppen från vägtrafiken?

Herr talman! Jag konstaterar att Bo Lundgren inte hade något förslag till hur man ska minska de ökade koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Däremot angriper han mig för att vi vill avveckla kärnkraften. Det är intressant med det Lennart Daléus tog upp förut, nämligen att man i Tyskland har beslutat att avveckla samtliga kärnkraftverk - ett om året. Bo Lundgren! Det finns kanske bara ett problem av samma etiska dignitet som problemet med växthuseffekten, och det är just problemet med kärnkraften. Vissa tror, likt Bo Lundgren, att det inte kan hända någon olycka och att driften är säker. Vi andra vet att det skulle bli förödande konsekvenser av en olycka. Men låt oss anta att kärnkraften är säker, Bo är inte löst än. Vi har inget säkert system för att förvara det högaktiva radioaktiva avfallet. Men låt oss anta att även det problemet skulle vara löst, Bo Lundgren. Vi kommer ändå aldrig ifrån de miljöproblem som är förknippade med brytningen av uran. Nu drabbar det inte oss i Sverige, men det drabbar ofta ursprungsbefolkning i Kanada och Australien. Det går inte att komma ifrån det problemet. Nu säger Bo Lundgren att vi vill höja bensinskatten till 30 kr. Det han syftar på då är en OECD rapport som jag citerade i mitt anförande under vår kongress i Vadstena - en OECD-rapport som för fem år sedan rekommenderade länderna i OECD att göra en successiv bensinprishöjning på 7 % per år. Detta var nödvändigt för att klara miljöproblemen. England valde att följa detta råd. De bestämde sig för att höja sin bensinskatt med 6 % per år. De är uppe i 11:50 nu. Men de vågar inte fortsätta därför att andra länder, t.ex. Sverige, inte tar sitt miljöansvar. Det är intressant, tycker jag, att Bo Lundgren gärna lyssnar när OECD säger att Sverige måste sänka kapitalskatten. Bo Lundgren lyssnar gärna när OECD säger att Sverige måste sänka förmögenhetsskatten. Men när en forskarpanel i OECD efter tre års forskningsarbete säger att vi måste höja bensinskatten säger Bo Lundgren att vi ska sänka bensinskatten. Det är oansvarigt, Bo Lundgren.

Herr talman! Jag sade inte direkt att jag led med Gudrun Schyman. Nu säger Gudrun Schyman att hon inte led. Det kan bero på att hon är mer hårdhudad än vad jag är. Men får man utstå den behandling som Gudrun Schyman fick utstå på kongressen hade man väl blivit ledsen i alla fall, det tycker jag. Nu börjar jag förstå en del saker i den här EU debatten. Gudrun Schyman säger att vi jobbade ihop inför folkomröstningen om EU.

Men i folkomröstningen om EU stod vi på helt olika sida. Det är själva poängen. Det parti som jag företräder, Centerpartiet, ville och vill att Sverige ska vara med i EU. Här råder det en förvirring som inte har med sanningen att göra.

Det finns en mängd områden som man kan vara med om att utveckla, förbättra och sanera i EU. Herr talman! Nu förstår jag alltså hur de många misstagen i debatten har kunnat uppstå. Man tillvitar motståndaren tvärtomåsikter och sedan visar man att de är dåliga. Nu har jag försökt att rätta till det här för

Herr talman! Vi ska väl inte dröja kvar i våra interna partiangelägenheter. Jag vill bara säga att jag själv har samarbetat med väldigt många goda centerpartister kring dessa frågor. De åsikter som finns i Vänsterpartiet finns också väl företrädda i Centerpartiet, kanske inte i själva partiledningen, men ni har ju också medlemmar, Lennart Daléus. Det kan vara bra att tänka på dem ibland också.

Herr talman! Jag vill ge Gudrun Schyman en stor eloge för det inledningsanförande som hon höll på sin partikongress i Växjö. Det var mycket modigt att tala klartext om kommunismen inför en kongress som till stor del bestod av människor som kallar sig kommunister. Det är en fantastisk utveckling från den tid då Gudrun Schyman satt under en bild av Lenin och sade att han hade sagt mycket som var intressant fram till detta klockrena avståndstagande från allt vad Lenin stod för. När jag för ett och ett halvt år sedan tog initiativ till en bred upplysningskampanj om kommunismens illgärningar kunde jag inte drömma om en sådan framgång, att ledaren för det parti som rymmer kommunisterna skulle ta del av denna informationskampanj. Det var fantastiskt. Så för dagen lämnar jag antikommunistkampanjen i Gudrun Schymans händer, och sedan vill jag tala om det som hon säger att man var så överens om, nämligen den politik som kommunister och andra i Vänsterpartiet tydligen har enats om. Jag vill ta upp tråden om kvinnornas situation. Det har här talats om hur det går för Sverige, men kvinnornas situation är ju ett område där många känner att utvecklingen går åt fel håll, också efter några år då Gudrun Schyman har haft stort inflytande. Jag har betydligt större sympati för feminismen än den andra ismen som ni talade om Växjö, men jag tycker att er feministiska analys ofta är väldigt grund. Ni står - i bästa fall - för en statsfeminism där patriarkatet har ersatts av pekpinnar från politiker, men där den enskilda kvinnan är lika blåst på inflytande som hon var under patriarkatet. Det är precis som Gudrun Schyman säger, att feminism handlar om att se och motverka det som brukar kallas kvinnors strukturella underordning. Men vi behandlar här i riksdagen mängder av förslag som har just den utgångspunkten. Denna underordning yttrar sig i vårt samhälle t.ex. i att änkor ofta har lägre inkomster än änkemän. Men ni har ju varit med och försämrat för änkorna. Var är den feministiska analysen i det? Kvinnors underordning yttrar sig i att ju fler kvinnliga lärare vi får, desto lägre blir lönerna. Men ni har inte stött vår kamp för högre lärarlöner. Den här underordningen yttrar sig i att kvinnor gör mer av hemarbetet. Vi har velat göra det möjligt för familjer att köpa hushållstjänster för att avlasta stressade småbarnsfamiljer och inte minst stressade småbarnsmammor. Den här underordningen yttrar sig i att kvinnor i lagstiftningen fortfarande betraktas som bihang till sina män när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Men den slår ni vakt om. Var är den feministiska analysen i det? Underordningen yttrar sig i att färre kvinnor än män blir företagare. Men på de områden där kvinnligt entreprenörskap verkligen värderas i vårt samhälle, nämligen vård och skola, är ni emot att tillåta sådant företagande. På punkt efter punkt har den feministiska analysen sviktat. När feminismen står emot socialistiska dogmer är det alltid dogmerna som segrar. Svara gärna på detta, Gudrun Schyman: Var är den feministiska analysen i dessa förslag?
Herr talman! Det gläder mig att det finns någon som tar upp feminismen. Lars Leijonborg har anledning att göra det, då han ju är ledare för ett parti som åtminstone tidigare förde de här frågorna framåt men som har tappat tempo så att säga. Jag är väldigt glad om Lars Leijonborg kan fortsätta att ta upp de här frågorna. Feminismen är naturligtvis inte frikopplad från rättvisefrågorna. Det finns ju, som Lars Leijonborg säger, olika schatteringar: statsfeminism, som han säger, särartsfeminism, likhetsfeminism etc. Jag tror inte att det är lönt att inveckla sig i att avskilja sig, utan jag tycker att det är ett bättre förhållningssätt - och det är en uppfattning som jag tror att jag delar med Lars Leijonborg - att titta på de konkreta frågorna; hur det ser ut och vad vi kan göra åt det. Det är väl den utgångspunkt som vi ska ha. Kvinnors underordning går igen i samhällets alla olika skikt och i alla olika strukturer inom alla olika sfärer. Så är det. En av de frågor som Lars Leijonborg tar upp, änkorna, är en fråga som vi fortsätter att jobba med. Vi har inte tänkt att vi ska lösa frågan genom att försämra för andra svaga grupper, för andra pensionärer eller för människor som är beroende av försäkringssystemen på andra sätt. Vi tycker inte att det är rätt att ta pengarna där. Vi kopplar ihop feminismen och rättvisan. Bägge perspektiven finns i vår politik. Feminismen, könsperspektivet och klassperspektivet går hand i hand i vår politik. Det är ju det som skiljer oss åt, Lars Leijonborg, och det är det som ska skilja oss åt. Vad gäller lärarlönerna är det ju inte vi här i riksdagen som sätter löner, och det tror jag väl inte att Lars Leijonborg menar att vi ska göra heller. Självklart behöver lärarna, precis som många andra inom den offentliga sektorn, få bättre status. Vi har ju en fellönesättning i hela den offentliga sektorn, särskilt inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Det gäller ju inte lika mycket i försvaret som inom förskolan, eller hur? Inom förskolan finns kvinnorna, och inom försvaret finns männen. Den här fellönesättningen måste vi naturligtvis komma åt genom arbetsvärderingsinstrument och annat. Det kommer då också att kräva, Lars Leijonborg, mer pengar till kommunerna, som står för arbetsgivaransvaret. Vad gäller hushållstjänster har vi helt olika uppfattningar när det gäller hur vi ska lösa problemet med stressen för småbarnsfamiljerna och stressen över huvud taget för många människor i samhället. Löser vi det genom att en del betalar andra för att göra det jobb som man själv inte hinner med, eller löser vi det genom att varje människa får möjlighet att hinna med både sig själv och sitt hem genom en kortare arbetstid? Där har vi olika förslag. Jag kan konstatera att väldigt många kvinnor delar Vänsterns syn på arbetstidsfrågan och ser arbetstidsförkortning som en lösning. Andra kvinnor tycker att detta med hushållstjänster kunde vara bra. Men vad händer då? Jo, då får vi en yrkesgrupp som består av kvinnor som städar för att underlätta för andra kvinnor. Förmodligen är de ganska lågt betalda och med rätt så dåliga anställningsförhållanden, om det ska vara på det sätt som ni har tänkt att organisera det. Det finns i dag företag som sköter städning och liknande. Det går alldeles utmärkt att använda dem, men då tycker man att det är för dyrt. Men våra gemensamma pengar vill inte vi använda till att subventionera enskilda hushålls städning, utan de vill vi använda till våra gemensamma angelägenheter, t.ex.

Herr talman! Gudrun Schyman och jag har märkligt nog en del gemensamt. Vi är ju de två socionomerna i partiledarkretsen, och jag uppskattar även det avsnitt i Gudrun Schymans anförande som handlade om de växande klyftorna i vårt samhälle - segregation och sådant. Sedan häromveckan är vi tydligen också förenade i kampen mot kommunismen. Jag har verkligen tagit del av en del protokoll från er kongress i Växjö. Det var rätt fantastiskt att se hur jag blev en slags voodoodocka. Ordföranden i ungdomsförbundet, Jenny Lindahl, gjorde propaganda för en bok som hon har givit ut som heter Utan heder, där jag finns på bild på framsidan, flera bilder t.o.m. Hon sade: Det här är en mycket bra bok, en kulturgärning som vi har givit ut, och den borde läsas av sådana som tydligen känner dåligt samvete för att de gick med i våldsromantiserande och odemokratiska rörelser på 60-talet. Det är ju uppenbart att det var Gudrun Schyman hon syftade på. En annan kvinnlig talare på kongressen sade så här: Det är inte alls obegripligt vad kommunism är - det var alltså med tydlig hänsyftning på Schymans huvudanförande. När någon inte begriper, förklarar jag en gång till. Och om man inte begriper då heller, förklarar jag ytterligare en gång - jag hörde detta på radio. Sedan fortsatte hon: Begriper man inte då heller - jag tror att många radiolyssnare tänkte som jag, att då skickas de väl på korrigeringsläger, men det sade hon inte - är det förmodligen Lars Leijonborg som jag talar med, för han begriper ju ingenting. Men det var ju i själva verket Schyman som var måltavlan. Så vi har också det gemensamt. Jag tycker som sagt att det är fantastiskt om ledaren för detta vänsterpartiet kommunisterna deltar i denna upplysningsverksamhet. Sedan bekräftar ju Gudrun Schyman i sitt inlägg att Vänsterpartiet motsätter sig hela den konkreta agenda som finns för att komma framåt med jämställdheten därför att man värderar annat högre. Man vill inte höja lärarlönerna så mycket som de borde höjas. Varför vill man inte det? Jo, för att LO är helt emot det. Vi har alla hört Hans Karlssons våldsamma angrepp på lärarnas lönekrav, och Gudrun Schyman vill försöka vinna sympati inom LO. Därför har man ställt sig på motståndarnas sida. Det blir mer och mer patetiskt varje gång Gudrun Schyman ska försvara sitt agerande när det gäller änkorna. Det är ju en skandal! Ni har lovat änkorna att förbättra deras situation, men ni har medverkat till en kraftig försämring. Åren går och ni gör ingenting åt det. När det gäller hushållstjänster säger ni att ni inte vill ge skattesubventioner. Nej, det vill inte vi heller. Vi vill ge en rimlig skattebörda på de människor som ska utföra tjänster i vårt samhälle, så att normala barnfamiljer har råd att betala vad det kostar. Det är ju så livskvaliteten kan höjas. Det är så stressen kan minska för barnfamiljer. Det är så vi kan skapa mer tid för barnen. På punkt efter punkt visar det sig att Vänsterpartiets feminism är en mycket tunn fernissa, och det tycker jag är mycket, mycket beklagligt.
Herr talman! Skulle det vara en tunn fernissa, skulle det var mycket, mycket beklagligt. Det tycker jag också. Nu är det inte så. Jag har inte ens tid att reda ut hur det ser ut. Men jag ska genast lämna över en skrift till Lars Leijonborg, eftersom han läser flitigt, och det gläder mig att han gör det och att han tar del av vad som sägs på ett noggrant sätt. Jag har förstått att Lars Leijonborg har tagit del av mitt kongresstal på ett noggrant sätt, och det gläder mig också. Jag menar att jämställdhetsfrågorna också är förknippade med rättvisefrågorna och solidaritetsfrågorna. Ska vi på allvar ta oss an den maktstruktur som i dag förtrycker kvinnor, krävs det ett gediget politiskt arbete med en gedigen politisk analys. Det handlar inte bara om hushållstjänster. Det handlar inte bara om lärarlöner. Det handlar om att ifrågasätta den maktstruktur som med en självklarhet ligger som en död hand över samhällets olika institutioner. Det gäller också inom det politiska livet. Det gäller inom den privata sektorn, inom den offentliga sektorn, inom universitetsvärlden osv. Det arbetet, Lars Leijonborg, tycker jag att det vore väldigt bra om vi kunde göra tillsammans på ett odogmatiskt och fördomsfritt sätt. Låt oss analysera verkligheten. Låt oss någon gång i den politiska debatten sätta kvinnors underordning i centrum. Det välkomnar jag.

Herr talman! Låt mig berätta en episod ur, som det burkar heta, levande livet. En dam ringer och är mycket upprörd. Hon är ensamförälder. Jag får veta att hon och hennes son har det ganska tufft. Hon berättar följande: I går var min son ute och cyklade här i kvarteret. Han var lycklig därför att han äntligen hade kunnat köpa sin hett eftertraktade cykel. Den kostade 6 000 kr. Han hade inte tagit många svängar runt kvarteret förrän han stoppades av ett ungdomsgäng som bad att få låna hans portabla telefon. Han hade ingen mobiltelefon. Då stal busarna hans cykel. Mamman berättade att hon förstås genast ringde till polisen. Där fick hon beskedet att polisen inte hann komma förrän senare, kanske först dagen därpå, om man över huvud nu skulle komma för en cykelstöld. Mamman gav sig inte. Hon frågade till slut desperat polisen vad hon skulle göra. Polisen sade: Flytta härifrån. Nu har inte jag hört polisen säga detta, men jag har hört en oändlig mängd berättelser, eller kanske rättare pustanden, fyllda av uppgivenhet då personer sagt: Nu har min cykel stulits. Ofta har de kunnat tillägga: igen, eller också kan de berätta att det är den tredje eller fjärde cykeln som de blivit bestulna på. Herr talman! Jag skulle självfallet kunna erinra om hur regeringen tidigare dragit ned på anslagen till rättsväsendet. Och jag borde väl egentligen erinra om att vi kristdemokrater gång på gång sagt att detta är kontraproduktivt, att det inte är något sparande, eftersom det som kallas sparande sedan går åt till åtgärder mot ökad kriminalitet i rättsväsendets olika maskinerier. Men det handlar verkligen inte enbart om pengar när vi talar om rättsväsendet. Att leva med otrygghet, att bära på känslan av att ha blivit kränkt, en känsla som många vittnar om efter lägenhetsinbrott, att i unga dagar ha blivit rånad, sparkad och skymfad, kan inte mätas i pengar. Den unge pojken som skrapat ihop 6 000 kr till en efterlängtad cykel och ser att samhället blott och bar registrerar detta, vad händer i hans hjärnkontor, som vi brukar uttrycka det? Vad får han för relation till rättssamhället? Eller vilka signaler får han från myndigheter och vuxensamhälle? Vi vet ju allihop att det fungerande rättssamhället fordrar medborgare som har respekt för och tillit till rättssamhället. Herr talman! Jag tror inte att vi någonsin med hjälp av enbart poliser eller resursstarka, snabbt effektuerande domstolar kan komma till rätta med kriminalitet, våld och förstörelse. Polisen och rättsväsendet är en oerhört viktig del i vår demokrati. Men jag tycker att vi borde fundera mycket mer över vilka mekanismer som kan motverka och som kan tränga tillbaka brottsbenägenheten. Om antalet rån, nedsparkande, våld och vanvett ökar så är det väl alldeles klart att Statsrådsberedningen, finansen och vi alla kan sjunga den ekonomiska tillväxtens lov tills vi är hesa. Ursinnet kommer under tiden att jäsa och välla över alla kontrollerbara bräddar. Och låssmeds och vaktbolag blir nästa hitbransch på börsen. Herr talman! Ni får rynka på näsan om ni vill eller skaka på huvudet om ni så önskar, men jag tänker fortsätta så länge jag har förmånen och äran att få delta i Sveriges riksdag att tala om de små nära miljöernas oersättliga roll för det trygga samhället. Jag är nämligen säker på att samtidigt som ordet globalisering numera finns på snart varje politikers läppar så gäller att vi människor behöver den känslomässiga närheten. Det går ett rop, anser jag, över hela den svenska ungdomskulturen. Det hörs i stort sett i varenda förskoleklass och i varenda skolklass. Vad är det man ropar efter på de mest skiftande sätt och med ibland de mest egenartade, för att inte säga oacceptabla, metoder? Ja, det är försås möjligt att jag hör fel, att jag tolkar fel. Men här i kammaren måste det vara min rätt och faktiskt också min plikt att berätta hur jag uppfattar ungdomsvärldens signalerande. Jag tror att många flera har hört ropen från barn och ungdomar efter flera vuxenkontakter, efter vuxna som hinner och vill bry sig om och efter mer tid från någon eller några få i barnets eller ungdomarnas omedelbara närhet. Vi kristdemokrater hade för en del år sedan en kampanj på temat: Ge familjen en chans. Det har gått så långt i vårt land så att en hel del i denna kammare knappast vågar ta ordet familj i sin mun. Och andra opinionsbildare koncentrerar sig på att harva fram och tillbaka med en debatt som handlar om vad det är som ska få definieras som familj. Herr talman! Det är min fasta övertygelse - jag har verkligen inte behövt hämta den från några ideologiers lärofäder eller från övervintrande 60 talskretsar, där rädslorna för att vara omoderna skrämmer till bristande civilkurage, utan jag har hämtat min fasta övertygelse från svensk vardagsverklighet - att barn och ungdomar behöver ha rätt till sina föräldrar. Barn och ungdomar måste få identifiera sig med några få vuxna. Och det kan inte vara annat än statens och kommunernas oavvisliga uppgift att se till så att det skapas tid och möjligheter till denna identifikation. Det är därför så sällsamt egendomligt att regeringen och dess hit och ditstudsande stödpartier lägger fram det ena förslaget efter det andra som försvårar och försämrar barns och ungdomars möjligheter att få tid för de, generellt sett, mest naturliga vuxenkontakterna, nämligen kontakterna mellan föräldrar och barn. Vi kan inte leverera trygghet via Internet eller bredband. Det behöver inte diskuteras, det vet vi alla, att arbetslöshet skapar sociala problem och att brist på pengar leder till materiell otrygghet. Men jag tror att vi bedrar oss i grunden om vi inbillar oss själva och andra att det enbart är med hjälp av penningen som man driver undan rotlöshet och vilsenhet och dränerar de sumpmarker där kriminalitet och våld jäser. Ingvar Carlsson fick i en av sina många avskedsintervjuer frågan vad han var besviken på i sin politiska gärning. Han svarade: Jag är besviken på att vi byggde ett välfärdssamhälle och fick brottslighet och narkotikaproblem. Påstå inte något annat, Göran Persson, än att maxtaxan, om den nu genomdrivs, kommer att medföra att föräldrar och barn får mindre tid tillsammans. Sluta att kalla det frivillighet när det i själva verket är i det närmaste ogörligt för kommuner att tacka nej till subventioner. Vad är det annat än hånfullt mot allt vad kommunal självstyrelse heter att ropa ut till landets kommuner: Gör som vi säger, annars få ni inga pengar! Och förresten, Göran Persson, vart tog talet om maxtaxa inom äldreomsorgen vägen? Det kunde vi kanske få något besked om här i dag. Det finns tusen och åter tusen olika familjesituationer. Därför är det helt obegripligt att ni socialdemomkrater år 2000 fortfar att agera överförmyndare och att ni fortfarande sitter fast i kollektiva lösningar. Det borde ju vara den självklaraste sak i världen att vi politiker skapar förutsättningar för föräldrar att välja, att vi betror föräldrar att välja just den omsorgsform som de anser vara bäst för den egna familjesituationen eller barn-föräldra-situationen. Och är det något vi borde skapa förutsättningar för så är det, som samhället ser ut, mer tid för barnen. I den senaste SIFO-undersökningen om barnomsorg som presenterats offentligt - det var i Aftonbladet i mars i år - framkom det att åtta av tio vill ha fyra års barnledighet. Att ni då bara kan komma er för att fortsätta med en politik som formligen ångar av den åldriga inställningen att politiker alltid vet bäst. Maxtaxan är ett orättvist påfund. Ni tre maxtaxepartier borde åtminstone vara så mycket "karlar" för era förslag att ni tillstår att det här förslaget mest gynnar barnfamiljer med höga inkomster och att det struntar i hur vissa barnfamiljer vill ha det, och har det. Jag tror faktiskt att det skulle vara ganska enkelt för en regering att få stor uppslutning kring kravet på rättvisa mellan barnfamiljer men regeringen odlar verkligen inte en sådan medborgerlig inställning. Och, herr talman, det är ju inte enbart när det gäller barnomsorg som Göran Persson och hans regering vill vara förmyndare. Det är inte svårt att leverera massvis med citat som bestyrker att helst ska den rödmelerade regeringsmajoriteten också bestämma så att friskolorna hålls kort. Ja, helst ska de väl inte få finnas. Sedan har vi vården. Trots att varenda en av oss, om vi vill vara ärliga, vet att det i dag är bekymmer såväl i landsting som styrs av socialdemokrater och vänsterpartister som i landsting som styrs av borgerliga partier vägrar Göran Persson och hans ministrar att släppa fram modeller som innebär att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare får ta ett större eget ansvar och komma närmre beslutsfattarna. Ordet privat är så outhärdligt att regeringen måste stifta lagar mot att vård bedrivs av andra än av politiker som huvudmän. Ordet vinst ska helst bära pestflagg när det nämns i samband med vård och omsorg. Att betro medborgare som ska ha bredbandens möjligheter, som kan kommunicera med hela världen via Internet och som äger frihet att växla mellan ett otal TV-kanaler att själva kunna välja och ställa krav gör i varje fall inte den svenska rödmelerade regeringen. Herr talman! Regeringen sitter fast i en maktkoalition som fäller ned bommarna så fort någon vågar yttra sig om en reform som inte drar åt kollektivism och förmynderi.

Arme Göran Persson! Kom loss, Göran Persson! Det är vår - ja, rentav sommar - år 2000. Det går inte att lägga töm och betsel på medborgare som lever i ett kunskapssamhälle och i en alltmer internationell och globaliserad tillvaro, hur mycket man än ropar på detta från LO Morgondagens verklighet sjuder av valmöjligheter för individen. Vi kan knappast fantisera, tror jag, om hur individer och hushåll framöver kommer att känna sig oberoende. Internationaliseringen eller globaliseringen kan ingen socialdemokratisk nationell regering hejda. Det krävs respekt för individens frihet. Och det fordras att den etiska kompassen fungerar hos oss alla när möjligheternas gränser nära nog utplånas. Det går inte att ens bitvis sitta fast i sådana tokerier som att kapitalismen ska avskaffas eller att svensken ska ha överförmyndare när övriga européer får uppleva sig vara betrodda. Mona Sahlin har förstås rätt när hon säger att skatter ska sänkas. Det finns ingen annan väg, säger hon. Globaliseringen tvingar Sverige att sänka kapital och förmögenhetsskatterna. Och det är relativt bråttom. Så talar en av näringsministrarna. Det är klart att man när man läser det kan fråga sig om det inte finns en ideologisk gräns mellan Göran Persson och Mona Sahlin. Tidigare uppmanade ju Persson oss att inse att det finns en sådan gräns. Där finns den tydligen. Ja, som vi alla vet: Sverige har världens högsta skattetryck. Det har bl.a. lett till att svenska experter skattebefrias medan utländska experter verksamma i Sverige särbehandlas med skattesubventioner. Det har lett till att 17 av landets 18 aktiemiljardärer av regeringen befriats från förmögenhetsskatt på sina aktier. Finns det ingen ideologisk gränslinje däremellan? Det har lett till att det är vanliga hederliga och sparsamma medborgare som straffbeskattas därför att de levt som vi politiker önskar att de ska leva. Det har lett till att många fruktar att statsministern ska fortsätta att hålla fastighetsägare på sträckbänken. Herr talman! Sverige behöver få uppleva att medborgare myndigförklaras och att individer och familjer äger statsmaktens förtroende. Staten är till för medborgarna och inte medborgarna för staten. Den som tror att svensken kommer att erbjudas ökad frihet och större förtroende när Schyman nu ska ta nacksving på Persson måste ha frikopplat sig från allt vad verkligheten visar.

Herr talman! Alf Svenssons berättelse om den stulna cykeln pekar på problem som otvetydigt finns i vårt välfärdssamhälle. I årets budget ökar vi kraftigt resurserna till polis och rättsväsendet. Framför allt närpolisen tror jag är viktig i de här sammanhangen. Men det handlar inte bara om detta. Det här är ju en effekt av ett samhällsklimat som har väldigt många diffusa orsaker. En viktig orsak är, tror jag, det höga samhällstempot. Jag tänker då på stressen, ekonomismen och de ökade klyftorna mellan människor ekonomiskt och socialt. De som stal cykeln hör säkert till de ungdomar som inte ens kan drömma om att någonsin få råd att köpa en cykel för 6 000 kr. Vi behöver alltså en bättre fördelningspolitik i Sverige. Vi behöver ha mer tid för barnen; det är alldeles riktigt. Bästa sättet att få mer tid för barnen, att få mer tid för föräldrar att träffa sina barn, är att sänka arbetstiden. Maxtaxan - eller mixtaxan, som den väl egentligen ska kallas eftersom vi nu kombinerar ett procenttak med ett krontal - är fördelningspolitiskt bättre än Socialdemokraternas ursprungliga modell. En viktig sak att betona är att mixtaxan inte på något sätt påverkar de fristående alternativen eftersom de lever på bidrag från kommunerna. I och med att de kommunala kostnaderna för barnomsorgen ökar kommer också bidragen till de fristående alternativen att öka. Alf Svensson kan när det gäller fristående alternativ inom skola och barnomsorg vara lugn. Miljöpartiet står fortfarande fast vid den linjen och kommer att värna möjligheterna för de fristående alternativen även framöver. Jag har en fråga till Alf Svensson och det gäller då en annan sak, nämligen EMU. Alf Svensson lyckades trumma ihop en EMU-positiv kristdemokratisk majoritet genom att lansera EMU som ett sätt att motverka mammon, penningens och habegärets gud. Jag ställer mig lite frågande till det. Kan verkligen ett genom EMU ännu mer integrerat EU fungera som en motvikt till mammon? Finns det något som helst tecken på ett sådant motviktande i dag? Svaret måste rimligen bli nej. Det finns ingenting som tyder på någon direkt ambition inom EU att reglera marknadskrafternas fria framfart. Ett politiskt inflytande över ekonomin innebär inte med nödvändighet kommunism eller socialism. Vad som krävs är att det politiska systemet har rätten, intresset för och förmågan att formulera de spelregler som kapitalet har att följa. Dessutom handlar det om modet att föreslå bromsande åtgärder på områden där marknaden fungerar lite väl friktionsfritt i dag och där frihet är detsamma som hänsynslöshet. En möjlighet som diskuterats länge är Tobinskatten, en omsättningsskatt på valutatransaktioner. Jag undrar om Kristdemokraterna anser att Tobinskatten är en bra metod - att alltså bromsa valutaspekulationerna och att få in skatteintäkter som kan användas till bistånd inom FN-systemets ram - eller om Alf Svensson och Kristdemokraterna har andra förslag för att bekämpa mammon.

Herr talman! Först vill jag hälsa Hammarström välkommen till den nya uppgiften att företräda Miljöpartiet här under partiledardebatterna. Jag har förståelse för att Hammarström behöver upp och två sina händer efter att ha gjort upp med Socialdemokraterna om maxtaxan. Den går nämligen på tvärs mot vad ni har gått ut och sagt förut i det här avseendet. Kom nu inte och dribbla. När ett barn har fyllt ett år, Hammarström, så upphör föräldraförsäkringen. Då finns det de som vill ordna barnomsorg på ett annat sätt än det som regeringen, ministrar och ni föreskriver. De får intet av de här miljarderna - fortsättningsvis intet och noll, Hammarström! Sedan får man använda vilka omskrivningar som helst, och sedan kan man gå upp här som Göran Persson och säga: Vi står inte för förmynderi. Men det är klart att det är förmynderi när vissa får noll, och andra, som rättar in sig i ledet, får rejäla skattesänkningar - i synnerhet om de har rejält höga löner. Folk är icke dumma. Folk begriper, och folk ser igenom. Ni har sålt er i detta avseende för något som är mindre än en grynvälling när det gäller familjepolitiken. Det gör mig häpen. Jag skulle väldigt gärna vilja ta upp frågan om EMU, men det låter sig icke göras i en kort replik på några få minuter. Det får vi ta vid ett annat tillfälle. Det är inte enkelt med EMU. Det är inte bara fördelar - det är också nackdelar. Men när man har vägt de här skålarna mot varandra så är det min ärliga övertygelse att Sverige bör vara med i det EMU som finns. Sedan är det ju förfärande lätt att göra som Hammarström, och som kongressen gjorde där i Vadstena. Ni bara fyllde på, och fyllde på och fyllde på! När någon frågade: Vad kostar detta? så sade ni: Det har vi ingen aning om! Den repliken har funnits förr i samhällsdebatten, men då har den funnits där i skämtsammanhang. Akta er för att hamna där!

Herr talman! Jag tvår inte mina händer för mixtaxan, och jag dribblar inte heller. Det hade varit bättre för debatten om de borgerliga partierna inte hade lagt ut dimridåer om att mixtaxan försämrar för de fristående alternativen, för det gör den inte. Däremot håller jag med om att de föräldrar som av olika anledningar väljer att vårda sina barn hemma inte får del av de pengar som nu går till maxtaxan - det är alldeles riktigt. Som det nu är så tar föräldraförsäkringen slut efter 12 månader. Men som en del av budgetuppgörelsen kommer det att vara 13 månader snart, och vi har som mål att förlänga föräldraförsäkringen till 15 månader. Sedan vill vi fylla ut tiden mellan 15 månader och tre år med ett dubbelt barnbidrag för de barn som inte är inskrivna inom barnomsorgen. För att råda bot på obalansen kommer vi också att lägga fram ett förslag i höstens motionstid om att man ska få möjlighet att vara anställd som kommunal dagbarnvårdare åt eget barn. Där finns det en majoritet i riksdagen om de borgerliga partierna väljer att stödja detta förslag. Även om två minuter är lite kort tid för att beskriva hela EMU-problematiken så kunde det ändå vara intressant att höra åtminstone ett förslag på hur kristdemokraterna vill motverka mammon i EMU och EU.

Herr talman! Jag är naturligtvis mycket imponerad av att Hammarström har den tilltron till oss att vi kan motverka mammon. Nu är det ju så att mammon inte bara huserar i Sverige, utan han - för det är väl en han - är numera globaliserad och internationaliserad. Och då hjälper det inte alltid så mycket vad vi tycker i den här kammaren. Men ett faktum råder: Vi behöver ty oss till andra ekonomier för att över huvud taget kunna försvara vår lilla svenska ekonomi mot de enormt starka krafter som, om vi nu ska använda uttrycket, mammon är i besittning av. Sedan är det det här vanliga med Miljöpartiet. Man säger: Ja, nu har vi ställt upp på detta, men sedan kommer vi med en motion här framöver, och så småningom lägger vi fram det förslaget. Man vet aldrig var man har er. Ni har ju gjort upp nu med Socialdemokraterna, och de sitter naturligtvis och håller andan. Står ni för uppgörelsen, eller står ni inte för den? Det är det faktiskt ingen som vet i dag. Vid varje analys som görs i medierna säger man att man inte riktigt vet hur Miljöpartiet kommer att ställa sig i de här frågorna framöver. Nej, det vet vi inte efter replikskiftet med Hammarström här i dag heller.

Herr talman! När det är slutdebatt i kammaren så brukar vi som är partiledare ganska mycket stå och gnälla över det som har varit. Möjligen är det det som gör att vi inte är så populära, i alla fall inte alla av oss, som partiledare i den här typen av arbete. Jag ska inte bara gnälla i dag, utan säga att det finns en del saker som faktiskt har varit bra. Vi har åstadkommit en del bra saker under det gångna året. Det viktigaste tycker jag är att vi tack vare en fredlig utveckling i vår omvärld har kunnat frigöra resurser till vård och omsorg. Det har varit, och är, ett viktigt beslut. Det innebär en rejäl satsning på primärvård, äldreomsorg och psykiatri samt ökad tillgänglighet och mångfald i vården. Allt detta ska kunna byggas efter lokala förutsättningar, även om det är ett nationellt ansvar att se till att det drivs i gång ett förändringsarbete. För oss i Centerpartiet är det inte någon ideologisk fråga vem som äger vården, som det ju är på lite andra håll. Det tycker jag är en praktisk fråga - det är en fråga om efterfrågan på och tillgång till bra vård. Det som är en ideologisk fråga för oss är att vården ska ges efter behov och vara solidariskt och rättvist fördelad, och det är någonting annat. De här fyra områdena kommer att vara viktiga när det gäller att ge ny inriktning på vården. Det räcker inte med det som Lars Engqvist i går redovisade som en handlingsplan, och som bygger mycket på det gemensamma arbetet. Det finns mycket övrigt att önska om hur en nationell handlingsplan för vården skulle se ut. Men det finns säkert utrymme att ge sig i kast med ett sådant arbete under de kommande åren. Den andra sidan av myntet var försvaret och försvarets nya organisation. Den kommer att ge oss bättre möjligheter att möta nya typer av hot. Vi har fått en sårbarhet i samhället som har ökat på många sätt, och blivit förändrad. Vi måste förebygga den sårbarheten med mer sofistikerade metoder än kanoner. Den omställning som vi genomför nu leder till ett bättre försvar - lite i likhet med den diskussion som jag tycker man kan föra från tid till annan för att se vad som har hänt på energiområdet. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna föra något av samma diskussion om 5-10 år när det gäller försvaret och vad vi gjorde av de resurser som blev över. Var det rätt inriktning, eller var det inte? Jag välkomnar alltså att vi gör en sådan summering om 5-10 år och ser vilken väg som var den riktiga och rätta. Vi vill vara med om att forma ett modernt försvar som klarar av att försvara internationella och nationella nära värden. Det innebär förstås också att vi ska ha ett ökat säkerhetspolitiskt samarbete och ökad samordning. Men det finns inte skäl att ompröva vår militära alliansfrihet i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det andra, herr talman, som man kan vara glad över är att vi har en god ekonomisk utveckling i Sverige, för så är det ju. Det krävdes stort politiskt mod att genomföra en sanering av ekonomin av det slaget. Det politiska ledarskap som då användes skördar Sverige som nation nu frukterna av. Men vi kan inte bara njuta de frukterna, utan nu ska vi också skapa rättvisa och förändring. Jag menar att det behövs en fortsatt förändring av svensk ekonomi för att den ska fortsätta att vara framgångsrik. Trots den goda högkonjunktur som vi har nu, präglas stora delar av Sverige av arbetslöshet, avfolkning, tomma lägenheter och en tilltagande segregation. Tillväxt sker bara i vissa delar av vårt land. Sverige håller på att tudelas. Vi menar att vi måste ha en fortsatt reformpolitik som syftar till att stärka den enskilda människans möjligheter och utveckla de enskilda småföretagens möjligheter. På det sättet kan vi skapa tillväxt i hela landet. Vi måste sänka skatterna, göra det lättare att starta och driva småföretag och förbättra skolan och infrastrukturen. Herr talman! När man säger infrastruktur leder det snabbt in på detta med bredband. Jag läste i tidningen i dag att när man säger bredband i den politiska debatten numera så fnissar omgivningen, eftersom man tar i en fråga av det slaget. Nu fnissade inte Alf Svensson, men det var en grej i det Alf Svensson sade där jag inte riktigt gör samma bedömning. Alf Svensson sade att vi inte kan skapa trygghet via Internet och bredband. Det är naturligtvis på sitt sätt rätt. Men jag tror att det i det synsättet ligger möjligen ett ifrågasättande av det här nya instrumentet som en del i att faktiskt skapa trygghet i samhället. Om vi använder det nya instrumentet rätt över hela landet ger det möjlighet till den distansutbildning som ger människor trygghet. Använt rätt leder naturligtvis utnyttjandet av informationstekniken i form av bredband till att vi kan nyttiggöra oss det som lite förenklat heter telemedicin. Vi kan höja kvalitet i vården av äldre människor utanför de orter som har tillgång till en gott vårdsystem. Jag tror att det skapar trygghet. Vi behöver arbeta nära varandra som människor. Jag tror att vi måste bejaka de här nya instrumenten som en del i trygghetsskapandet. Nu ska jag kanske inte referera mer till Alf Svensson, men jag såg någonstans att Alf Svensson sade att man inte kan köra timmerstockar, timmerlass eller något sådant på bredband. Det är begriper jag också att man inte kan göra. Men man kan inte köra distansutbildning på en asfalterad väg. Det går inte heller. Vi måste ha förmågan att kombinera både de här grejerna om vi ska kunna se på infrastrukturen på rätt sätt. Herr talman! Jag tror alltså att en digital allemansrätt vore bra. Det är inte det som regeringen har skapat. Jag kommer att granska detta sedan. Näringsministern har sagt att inom två år kommer 98 % av befolkningen i landet att ha tillgång till bredband. Det är våren 2002. Vi ska kolla det. Jag tror tyvärr inte att det arbete regeringen bedriver på det området leder till det. Men det är en senare fråga. Den tredje delen jag vill ta upp är att det har varit bra att det funnits möjligheter att skapa överenskommelser inom familjepolitiken. Det har skett. Familjer vill ha valfrihet och mångfald. Familjer vill ha bättre resurser. Så är det. Nu finns det ett gemensamt borgerligt alternativ till maxtaxa. Det lägger grunden till att alla familjer får lika möjligheter, men lösningen behöver inte vara likadan. Det borde stämma med Miljöpartiets politik. Men trots det här resonemanget som fördes alldeles nyss stämmer inte det. Det är alldeles uppenbart att Miljöpartiet har sålt smöret till Socialdemokraterna och möjligen också tappat pengarna. Jag hoppas, Matz Hammarström, att det ska vara möjligt att diskutera de här frågorna. Jag hoppas att det ska vara möjligt att nå breda lösningar med den inriktning som jag trodde att ni i Miljöpartiet hade. Herr talman! Det förtjänar barnen, och det förtjänar barnens föräldrar.

Fru talman! Sälj Telia, säger Lars Leijonborg. Aldrig. Det skall vara kontrollerat av offentliga instanser, gärna i samverkan med ett annat nordiskt land som har en god tradition på det här området." Nu ser vi på TV varje dag hur Björn Rosengren jublar över att Teliaaktien har blivit en folkaktie och att hela bolaget ska säljas ut. Med detta vill jag inte alls ägna mig åt något politikerkäbbel och säga att ni inte ska ta våra idéer. Det är precis tvärtom. Jag tror inte att ni har svängt i den här frågan på grund av våra argument. Teliaaktien som folkaktie var ju vår idé som ni argumenterade emot. Ni har svängt på grund av att ni har tvingats av omständigheterna. Och så är det ofta. En hel del av det som händer i Sverige i dag är mer liberalt än socialdemokratiskt. Ett Sverige med 6 miljoner aktieägare var ju inte er vision. Det var vår vision. Ett Sverige i EU var en tanke som Socialdemokraterna länge avskydde. En avreglerad telemarknad var Socialdemokraterna mycket skeptiska mot. Det som är bra i Sverige händer alltför ofta trots Socialdemokraterna, inte tack vare Socialdemokraterna. Vi kan ta den här veckan. Det är inte bara det att Telia såldes i förrgår. Det var bra. I förrgår fick vi dessutom majoritet för inrättandet av en oberoende riksrevision under riksdagen. I går fick vi efter 25 års kamp besked om att Socialdemokraterna accepterar ett husläkarsystem. De här exemplen är trots allt undantag. För mig visar de verkligen inte att det är väl med den riksdagsmajoritet som nu finns. För mig är det tvärtom uppenbart att vi behöver en riksdagsmajoritet som bejakar en liberal utveckling i stället för att ständigt spjärna emot den. Om jag får vara lite personlig, är det detta som alltid har fascinerat mig i politiken, dvs. den här skärningspunkten mellan idéer och konkreta beslut. Man måste ha en fast grund av värderingar. Bara idéer blir för fluffigt. Det spännande är när idéerna materialiseras i form av konkreta beslut. Ibland sker det efter en lång och hård opinionsbildning och många sammanträden och ibland efter kompromisser. Det är när de påverkar människor av kött och blod som idéerna blir levande. Å andra sidan är beslut utan idéer något för byråkrater. Flinka ämbetsmän kan smidigt sno ihop vilken beslutsformulering som helst. Och det kan säkert vara ett spännande och hedervärt yrke det också, men det är ingenting för mig. Jag minns när jag i början på 70-talet, när jag var några och 20 år, ledde ett arbete i min dåvarande hemkommun om att bygga ut daghem. Vi gick i parker och skogsbackar och diskuterade och bestämde var nya daghem skulle ligga. Ända sedan dess har jag känt den här fascinationen över att få delta i en demokratisk process som förändrar samhället och som förändrar villkoren för enskilda människor. Idén med just det projektet var att skapa bättre uppväxtvillkor för barn och större jämställdhet bland föräldrar. Trots att Folkpartiets siffror under mina år i politiken sällan har varit så där riktigt höga, har jag haft förmånen att många gånger få uppleva hur politiskt arbete lönar sig och hur idéer till sist har kunnat förvandlas till beslut och konkreta samhällsförändringar. Min bild av ministären Persson är att den inte har särskilt många idéer. Den tvingas av omständigheterna att ibland fatta vissa beslut, men idéer och egentligt ledarskap är en bristvara. Ni riskerar att uppfattas som 50 %-medlemmar, sade Luxemburgs gästande premiärminister häromveckan när han var i Stockholm. Och så är det. Regeringen flyter med opinionen snarare än att forma den. Häromdagen skrev Tony Blair en artikel tillsammans med sin spanske kollega, Aznar. Budskapet i den var mycket tydligt riktat till de regeringar i Europeiska unionen som drar benen efter sig: Nu måste vi satsa på att utveckla samarbetet i Europa, inte bromsa och tveka. Jag hoppas verkligen att Göran Persson uppfattar den brittisk-spanska vinken. Jag skulle vilja använda resten av min talartid här till att koncentrera mig på två idéer. Båda har det gemensamt att de inte är som de idéer jag började med att tala om, att de kan förverkligas trots socialdemokratiskt maktinnehav. För mig är det rätt uppenbart att de kräver en ny majoritet i den här riksdagen. Det första är den frihetsidé som innebär att alla får en bra grund av bildning att stå på i livet. Det gläder mig mycket att också Bo Lundgren, och även Gudrun Schyman för den delen, lade stor vikt vid skolfrågorna tidigare i debatten. Jag slås ofta av det paradoxala att vi ständigt talar om att vi är på väg in i kunskapssamhället men att vi - eller snarare de av oss som har majoriteten - samtidigt accepterar att många skolor befinner sig i en nedåtgående spiral.

Svensk skolpolitik har tyvärr bestått av en räcka felbeslut från 70-talet och framåt. Det kommer att ta ett antal år att rätta upp det, men det är hög tid att börja. Det är hög tid att höja lärarlönerna, att satsa på speciallärare igen, att riva upp gymnasiereformen, att satsa på karriärtjänster inom läraryrket, att satsa på gedigna ämneskunskaper i lärarutbildningen, att ge betyg tidigare och att skicka entydiga signaler om att mobbning, skolk och könsord inte accepteras. En sådan kvalitets och kunskapsskola skulle jag vilja vara med om att återupprätta. Och, som sagt, jag är tyvärr övertygad om att den nuvarande majoriteten här i kammaren inte är förmögen att åstadkomma det. Det andra är att det är sorgligt att se hur nationalismen har grepp om svenska folket. Jag skulle verkligen vilja medverka till att internationalism och inte minst känsla för Europa fick genomsyra det svenska folket. SCB:s majundersökning visar att motståndet mot både EMU och unionen växer. Som jag redan har varit inne på tycker jag att den nuvarande regeringen har ett stort ansvar genom dels sin ovilja att själv vara en tydlig opinionsbildare, dels sin legitimering av partier som är motståndare till internationalism. En röst på liberalerna är alltid en röst för samverkan, för fred och demokrati. Vi gör allt vad vi kan för att bilda opinion i Sverige för EMU. Men vi känner oss många gånger ganska ensamma i det arbetet. Vi har bl.a. haft en debattserie tillsammans med Vänsterpartiet som jag hoppas hade viss effekt. Men, som sagt, det behövs betydligt fler krafter på ja-sidan i det här arbetet. Vi skulle vilja se en bred tvärpolitisk opinionsrörelse för valutasamarbetet. Jag tror för min del att inget annat kan vända den nuvarande opinionsutvecklingen. Vi vill också helhjärtat satsa på en snabb utvidgning av unionen. Vänsterpartiet håller redan på att skrämmas och påstå att en större union ger mindre inflytande för just Sverige. Den debatten måste vi Europavänner ta och vinna. Jag vill, innan jag slutar, i det här sammanhanget också nämna Partnerskap för fred. Det är en mycket spännande organisation som Nato tagit initiativ till och som nu omfattar över 40 länder. PFF menar jag är just i dag det närmaste en alleuropeisk fredsordning vi kan komma. I morgon kan vi säkert komma ännu längre. Ryssland är nu på väg tillbaka in i PFF. Det skulle vara katastrof om man i Vänsterpartiet fick gehör för det krav man yttrade på sin kongress att Sverige ska lämna PFF. Tvärtom är ju tätast möjliga samarbete med Nato och med Ryssland det som är det bästa för svensk säkerhet. Att lämna den struktur där de båda samverkar militärt vore för att uttrycka sig diplomatiskt inte i Sveriges intresse. För att säga som det är vore det helt vansinnigt. Alltså: Vi lever i en tid då mycket utvecklas i liberal riktning. Globaliseringen och informationsrevolutionen är ofta frihetens verktyg. Men också i denna tid behövs tydliga värderingar om varje individs värde och rätt och att de värderingarna kan hävdas med största möjliga kraft i det politiska systemet. För oss liberaler är det tydligt att det inte duger med enstaka liberala förändringar som tvingas på en motsträvig regering. Vi känner otålighet att få större inflytande, inte minst för att återupprätta bildningsidealet och göra Sverige öppet för internationell samverkan.

Fru talman! Det var ett intressant anförande som Lars Leijonborg höll. Jag noterar att han har bytt argumentationslinje. För något år sedan var den att allt elände i Sverige berodde på regeringen. Nu är det en annan argumentation som gäller. Nu går det bra trots regeringen. Det där kan man kanske ha lite roligt åt. Sedan är det ju också en beskrivning av Folkpartiet som görs, som alla stora tankars moder i politiken. Det vore kanske roligare om någon annan företrädare för något annat parti hade uttryckt det än partiledaren själv. Men okej, självförtroende sitter väl inte i vägen. Det var dock en stor folkpartistisk tanke som jag gärna ville att Lars Leijonborg skulle ha utvecklat, men som han helt gick förbi. Det är att Folkpartiet vill bli medlemmar i Nato. Varför? Utveckla den saken inför kammaren!

Fru talman! Jag och statsministern har en del gemensamt. Jag utvecklade nyss här att även jag och Gudrun Schyman har en del gemensamt. Statsministern och jag har ju våra popularitetssiffror gemensamt, så jag tycker att det är mycket bra att vi för ett resonemang om viktiga samhällsfrågor. Jag skulle gärna vilja att statsministern som gammal skolminister tog upp de handskar jag ständigt kastar om skolfrågan. Jag har hållit på i flera år nu och det är fullt av handskar som ligger här, men Göran Persson plockar aldrig upp dem. Resonera med mig om skolfrågan någon gång! Det kanske överraskar kammaren, men jag får trots mina popularitetssiffror rätt mycket beundrarpost, och den handlar till mycket stor del om det arbete som jag och Folkpartiet bedriver om skolfrågan. Det finns en enorm oro ute bland människorna över skolfrågan. Tala alltså mer om den, Göran Persson! Jag var i förra veckan två dagar i Bryssel och studerade särskilt det arbete som nu bedrivs med att bygga upp en europeisk försvarskapacitet. Vi stöder det, eftersom vi tror att det kan finnas fall där Europa behöver agera gemensamt med militära resurser. När man är där är det dock alldeles uppenbart att det arbetet är marginellt när det gäller att främja en positiv säkerhetspolitisk utveckling i världen i stort. Det avgörande är om vi kan skapa en alleuropeisk fredsordning. För några veckor sedan samlades i Vilnius de nio länder som redan har skickat in ansökningar om Natomedlemskap. Så fort en ny amerikansk president blir vald i november kommer han att få ta ställning till dessa ansökningar. Fler och fler resonerar nu om möjligheten att den amerikanske presidenten - naturligtvis efter konsultationer med Putin i Moskva på samma sätt som man nu diskuterar ett gemensamt robotförsvar - kommer att förorda att dessa nio medlemmar släpps in i Nato. Man kallar detta för Big Om den situationen inträffar kommer Göran Perssons säkerhetspolitik att förefalla bisarr. Sverige kommer att ligga som en isolerad ö, omgivet av Natoländer - länder som har insett värdet av samverkan för gemensam säkerhet. Den situationen bör undvikas. Det finns också ett mera praktiskt motiv, att det som nu sker i Europa så att säga gräver nya diken i säkerhetspolitiken. Också av det skälet är det oerhört viktigt att Sverige är med i Nato. Jag hoppas - det är lite olika uppgifter om det - att Sverige tillhör dem inom EU som säger att det som vi gör gemensamt måste ske i tät samverkan med Nato, men det är klart att detta vårt budskap blir trovärdigare om Sverige självt är medlem. Detta var två starka argument.
Fru talman! Om det första som Leijonborg pekar på i sitt inlägg, nämligen Partnerskap för fred, och om den framväxande alleuropeiska säkerhetsordning som också inbegriper Ryssland, är vi överens. Därvidlag följer jag resonemanget nära och noga. Men om det växer fram en sådan alleuropeisk säkerhetsordning, hur gynnas den av att Sverige söker medlemskap i Nato, och hur gynnas säkerheten i vår del av Europa av att en sådan förändring sker? Det är den springande punkten. Om man ser den utveckling som pågår, varför då vidta den här typen av åtgärder? Ett Natomedlemskap står också i väldigt stark strid med vad många svenskar önskar sig, såvitt jag förstår också många folkpartister. Kanske kan Lars Leijonborg där i viss mening söka tröst - det är möjligt att det är just den felbedömningen som förklarar hans låga popularitetssiffror. Det skulle ändå vara intressant att höra hur det intellektuellt hållbara resonemanget ser ut. Om man tror på den alleuropeiska säkerhetsordning som växer fram, varför skulle Sverige då söka medlemskap i Nato?
Fru talman! Den undersökning som statsministern redovisar var gjord före vårt ställningstagande om Natomedlemskap. Det var dessutom samma undersökning som visade Göran Perssons låga popularitetssiffror. Låt oss därför lägga den åt sådan. Göran Persson prisar Partnerskap för fred, men det är ju ett Natoinitiativ. Det händer oerhört mycket spännande i säkerhetspolitiken just nu. Det är nästan ofattbart att USA:s president är i Moskva och diskuterar gemensamt raketförsvar med Ryssland. Var är Sverige i den utvecklingen? Vi står utanför. Och varför det? Jo, därför att vi har en så fördomsfull inställning till det västliga försvarssamarbetet. Det nya Nato är öppet mot Östeuropa, och det är i detta nya Nato som Sverige har en självklar plats.

Fru talman! Alf Svensson sade tidigare att man inte vet var man har Miljöpartiet, men det vet man allt. Det finns mellan blocken, och det är det som gör oss till ett nyckelparti i svensk politik. Tyvärr vet man alltför väl var man har kristdemokraterna: tätt klistrade till moderaterna. Fru talman! Om vi vill bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart ekologiskt, socialt och demokratiskt, krävs det en hel del förändringar. En del av dessa förändringar kan upplevas som uppoffringar, andra som en befrielse, men ett är säkert: Det går inte att fortsätta i de invanda hjulspåren. Det måste ske något nytt, för det håller på att gå åt skogen med miljön och även med vår hälsa. Det nya som måste till är grön skatteväxling och sänkt arbetstid. Det är inte det enda som behövs, men det är två stora och nödvändiga reformer. Som de flesta känner till fungerar den koldioxid som finns i atmosfären som glaset i ett växthus. Den reflekterar den långvågiga värmestrålningen tillbaka till jorden och höjer jordens temperatur. Jordens klimat är på väg att förändras, och det kan medföra allvarliga störningar i vädersystemet. Allt tyder på att det är världens fattiga som kommer att drabbas värst av växthuseffekten. I områden där man redan har så svåra torrperioder att man ligger på marginalen för att kunna försörja sig, t.ex. i delar av Afrika, är det troligt att det blir ännu torrare. I folkrika och fattiga delar av Asien riskerar ännu fler människor att drabbas av svåra översvämningar. Det här är ett jättelikt etiskt problem för framtiden. Ett annat stort miljöproblem är uttunningen av ozonskiktet. Tidigare har man trott att ozonlagrets uttunning successivt skulle minska genom reduceringen av utsläppen av freoner, men det har nu visat sig att det finns ett samband mellan växthuseffekten och ozonskiktets uttunning. De ökade koldioxidutsläppen påskyndar uttunningen av ozonskiktet, och det är mycket oroande. Forskare uppmanar föräldrar att se till att deras barn har åtminstone T-shirt och hatt på sig på badstranden i sommar. Solens livgivande strålar har alltså förvandlats till ett hot. Det är uppenbart att det krävs snabba och effektiva åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, och ansvaret vilar tungt på världens politiker. Vi gröna har åtminstone början på en lösning av problemet, och det är den gröna skatteväxling som jag nyss nämnde. En grön skatteväxling innebär att vi växlar sänkta inkomstskatter och arbetsgivaravgifter mot höjda energi och miljöskatter. När det blir dyrare att använda fossila bränslen kommer den tekniska utvecklingen att stimuleras. Nya bränslen och bränslesnålare fordon kommer att introduceras på marknaden. Moderaternas populistiska förslag att sänka bensinskatten är alltså direkt teknikfientligt. Fru talman! Det går bra för Sverige, åtminstone när det gäller konsumerandet och transporterandet. Prognosmakarna övertrumfar varandra när det gäller att skriva upp tillväxtsiffrorna. Trots detta är det många som mår dåligt. Barn mår dåligt i en skola som går på knäna. Vuxna mår dåligt på tidspressade arbetsplatser eller som arbetslösa - en upplevelsemanisk värld. Sjukskrivningsperioderna blir fler och längre och läkemedelskonsumtionen ökar, trots att det går så bra för Sverige. Eller är det kanske på grund av den höga tillväxten, den kraftiga konsumtionsökningen, det höga tempot och det allmänna transport-och-frakthålligånget som många mår dåligt? Om det nu är så att ekonomin mår bra men många människor inte gör det, borde vi då inte använda de ökade resurserna för att göra något som minskar stress och press och skapar andrum och tid för rekreation, reflexion och möten mellan människor? Borde vi inte äntligen sänka normalarbetstiden i Sverige? Vi har gjort det förr. År 1919 sänktes veckoarbetstiden till 48 timmar. År 1957 sänktes den till 45 1970 sänktes den till 40 timmar. Andra länder har fortsatt att sänka, men i Sverige har vi fastnat i 40 timmarsveckan. Den senaste generationen har inte haft någon arbetstidsförkortning alls utan bara mött ökade krav på effektivitet. 1919 års sänkning till 48 timmar föregicks av en lång riksdagsdebatt. Högern och Bondeförbundet röstade emot med motiveringen att en sänkning av arbetstiden skulle drabba landet med katastrof. Produktionen skulle minska och näringslivet slås ut. Tongångarna känns igen. Tyvärr är dagens folkpartister inte lika framsynta som dåvarande liberala statsministern Nils Edén. På grund av den rådande ekonomistiska enögdheten har det huvudsakliga budskapet i medierna och från politiker varit att det vore ekonomiskt vansinne att sänka arbetstiden. Men sanningen är, fru talman, att vi även med sänkt arbetstid kommer att ha ekonomisk tillväxt och mer i plånboken än i dag. Det är alltså inte fråga om några ekonomiska försämringar om vi väljer att sänka arbetstiden. Det vi har att välja mellan är bibehållen 40-timmarsvecka och 50 % mer att konsumera för år 2015 eller 30 timmarsvecka och 20 % mer i plånboken. Nu finns det de som talar om sämre välfärd om vi bara ökar konsumtionsutrymmet med 20 % i stället för 50 %. Det är ungefär samma personer som tycker att vi sviker vår uppgift som konsumenter när vi bakar vårt eget bröd eller går till stan i stället för att ta taxi eller åka bil. Välfärd kan inte mätas i hur mycket pengar vi har i plånboken. Välfärd är mer än materiella tillgångar. När det gäller kostnaden för en arbetstidsförkortning skulle jag vilja citera Arne Geijers kloka ord från 1954 i debatten inför sänkningen från 48 till 45 timmar. Han var då ordförande i Metallindustriarbetareförbundet. Arne Geijer sade så här: "Vi kan aldrig vänta på den tidpunkt, då vi har råd med att genomföra en reform av det här slaget. Om vi väntar så förbrukar vi den förbättrade produktionen på annat sätt inom den nationella ekonomin. Det omöjliggör genomförandet av en arbetstidsförkortning. Man får göra klart för sig om läget är sådant, att en arbetstidsförkortning är nödvändig och berättigad. Man måste bestämma sig och genomföra den och sen blir det en fördelningsfråga inom samhällsekonomin." Jag och Miljöpartiet tycker att läget uppenbart är sådant att en arbetstidsförkortning är både nödvändig och berättigad. Vi måste ta tiden tillbaka.

Fru talman! Jag kan instämma i mycket av principerna om miljöfrågorna som Matz Hammarström redovisade. Men det finns några saker i Miljöpartiets agerande som man inte kan förstå över huvud taget. Det första gäller synen på skatter. Miljöpartiet har under arbetet med budgeten varit med om att inte jämställa skatter mellan olika näringsgrenar i landet på ett sådant sätt att det drabbar den svenska landsbygden, om jag förkortar beskrivningen väldigt mycket. Jag undrar varför man gör det. Det andra hänger samman med synen på transporter och annat. Miljöpartiet har varit med om, med Matz Hammarströms försorg, att lägga kostnader på t.ex. en norrländsk resenär som använder Tågkompaniets nattåg, som får betala mellan 50 och 100 kr extra på biljetten för att finansiera Öresundsbron. Hur kan Miljöpartiet vara med om en sådan hantering? Detta är några detaljer i det som varit. Vi har talat mycket om kongresser tidigare i dag, fru talman, och bjudit varandra hit och dit. Tittar man på Miljöpartiets kongress kostade den - om man uttrycker det försiktigt - mycket pengar. Den kostade massor med pengar. Det har flera från Miljöpartiet räknat ut själva. Det kostar många miljarder - 80, 100, 150 miljarder - beroende på om man ska ha med medborgarlöner, sänkt arbetstid och mycket annat. Där sitter vi förstummade på avstånd och tittar på hur besluten fattas och tåget rullar. Sedan fattas det märkligaste beslutet, fru talman. Det är när man fattar beslutet: Vi tänker inte räkna ut hur mycket det vi nu har beslutat om kostar. Man avslår förslag om att man ska sätta sig och räkna på hur mycket det kostar. Jag har bara den enkla ödmjuka frågan, och jag hoppas att jag inte har svaret: Varför gör man så?

Fru talman! Det är intressant att Lennart Daléus säger att han i princip håller med om det jag sade i miljöfrågan. Sedan hittar han några små detaljer som han vill kverulera lite grann om. Jag avstår från att kommentar dem. Däremot vill jag bemöta frågan om att vi inte tar ansvar för kostnaden för våra förslag. Jag undrar om Centerpartiets partiprogram är försett med prislappar för de olika förslagen. Jag undrar om andra partiers partiprogram har prisuppgifter för de olika idéer ni har för framtiden. Här i riksdagen, Lennart Daléus, tar vi ansvar för kostnaderna när vi väcker motioner, kommer med förslag och förhandlar om budget. Man att vi ska avkrävas kostnadsberäkningar på förslag som ligger långt fram i tiden, som är antagna av kongressen och fortfarande är lite suddiga till sin karaktär tycker jag är ett orättmätigt krav.
Fru talman! Jag kan försäkra Matz Hammarström att vi är till gnetighet noggranna med att ta reda på vad våra förslag kostar. Det kallar vi också ansvar. Vi är till gnetighet noggranna. Jag skäms nästan för att säga det. Vi sitter på kvällarna och räknar, räknar och räknar. Vågar vi lägga fram det här förslaget eller inte? Sedan gör vi det när vi kollat att finansieringen stämmer. Det Matz Hammarström säger är kvalificerat lurendrejeri, fru talman. Han säger: Vi tar ansvar här i kammaren för våra förslag och vårt politiska agerande. Man kör en grej på kongressen i Vadstena. Där målar man upp bilden. Sedan går man hit och gör någonting helt annat. Det, fru talman, är kvalificerat lurendrejeri!
Fru talman! Vi har kongresser där alla medlemmar i partiet har motionsrätt och yrkanderätt. Vi kan inte sitta här i riksdagen och utföra något slags kontrollfunktion över vad de enskilda medlemmarna i vårt parti lägger för motionsyrkanden på kongressen. En del av de förslagen från gräsrötterna går igenom på kongressen, Lennart Daléus, eftersom vi inte har någon toppstyrd centraldirigerad kongress. Det är här i riksdagen som vi tar politiskt och ekonomiskt ansvar för de förslag vi lägger fram, motionerar om och vill göra till politisk verklighet. Men att sätta prislappar på idéer i ett visionärt arbete med ett partiprogram - det vore alldeles fel.

Fru talman! Låt mig allra först hälsa Matz Hammarström välkommen till de här debatterna. Jag ser fram emot konstruktiva meningsutbyten, och jag sätter stort värde på den sakliga ton och den konstruktiva och analytiska förmåga som han lägger i dagen. Välkommen! Jag ska också säga att jag blir glad när jag hör Lennart Daléus och dessa skildringar inifrån Centerns riksdagsgruppskansli, där de sitter på kvällarna och räknar. Det är härligt att höra. Vad som så av Olle i möda skapats, skall ock av Lennart i helgd hållas, skulle man kunna säga. Jag ska egentligen inte börja med detta. Jag har ett annat anförande, men jag kunde inte underlåta att säga detta. Det har talats mycket om förmynderi härifrån talarstolen. Det har varit ganska skarpa, ideologiska utfall, skulle jag vilja påstå, inte minst från Bo Lundgren och Alf Svensson. Om det finns någonting som begränsar människors frihet så är det arbetslöshet. Det har hundratusentals människor i vårt land fått uppleva under de gångna åren. I dag vet vi ju att vi är på väg att pressa tillbaka arbetslösheten. Vi är på väg att ge människor den frihet som en egen inkomst representerar. Om det är någonting som har gjort mig glad den sista tiden, så är det just den enormt snabba förbättringen på arbetsmarknaden. I en av morgontidningarna i dag står det att det fortfarande finns gott om sommarjobb att söka för unga människor. Tänk, vilken fantastisk möjlighet det är att som ung efter skolans avslutning kunna gå till ett jobb och få sin första lön, sprätta upp lönekuvertet och känna sig fri. Det har vi alla fått göra en gång, och vi vet vad det betydde. Vi har nu år bakom oss då ungdomsgenerationer inte har fått uppleva den saken. Men nu är vi återigen på väg in i ett läge som vi faktiskt kan vara glada över - inte nöjda, men glada. I dagens Värmlands folkblad står något som det finns anledning att understryka. Det står: Nu verkar påståendet att det går bättre för Sverige också stämma in på Värmland. Sedan redovisar man hur kraftigt arbetslösheten faller i Värmland. Det gör mig också väldigt glad. Vi är många som är uppvuxna i miljöer där arbetslösheten har varit närvarande som ett egentligen naturligt inslag. Det var alltid någon vuxen släkting arbetslös och alltid någon som inte hade pengar som räckte till. Vi har sett arbetslösheten tränga sig in i Sverige under 1990-talet och hur vi nu tränger den tillbaka. Det gäller inte bara i Stockholm, omkring Malmö och i Skåneregionen, inte bara i västra Sverige och i västra Småland, utan nu också i de delar av landet som vi har tänkt så mycket på och ansträngt oss så mycket för att hjälpa. Det handlar om Värmland och snart säkert också Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Det är län och landsändar som också måste vara med när utvecklingen går åt rätt håll. Också människorna där ska känna friheten att ha en egen lön att leva på. Det finns ingenting som den regering jag leder har ansträngt sig mer för att åstadkomma än just denna nedpressning av arbetslösheten. Så var det under föregående mandatperiod, och så är det nu. Varför? Jo, därför att vi socialdemokrater vet att arbetslösheten är ett slöseri, och inte bara för nationen. Det är också någonting som bryter ned människor. Vi vet att där arbetslösheten kommer in försvinner självförtroendet. Vi vet att där arbetslösheten kommer in försvinner känslan av att tillhöra en gemenskap, ett socialt sammanhang. Därför har vi alltid haft kampen mot arbetslösheten som vår viktigaste och främsta politiska uppgift. Vi uppnår nu de fyra procenten. Kanske har det redan skett under maj månad, vad vet jag. Vi kommer att göra det under hösten. Det är bra, och det är vi glada för. Men vi är ju inte nöjda. Vi ska ju vidare mot full sysselsättning. Det finns fortfarande människor som inte är i arbete. Det finns fortfarande människor som står utanför. Vi ska se till att vi driver en politik så att också de är med och ger sitt bidrag till samhällsutvecklingen, samtidigt som de får uppleva den frihet som ligger i uttrycket "nu går jag till jobbet". Det är stort. Jag blir väldigt förvånad när man här ifrån talarstolen docerar om att vi skulle ha en regering som inte vet vad den ska syssla med och som inte har några idéer. Den socialdemokratiska regeringens idé och inriktning har varit att bekämpa arbetslösheten och att se till att Sverige är modernt och konkurrenskraftigt. Där firar vi uppenbarligen en del framgångar. Jag skulle nu kunna vara lite elak mot alla dem här i kammaren som har dömt ut den här politiken. Det sitter många här inne som från denna talarstol har hånat målet med fyra procents arbetslöshet. I ögonvrån ser jag en av dem som heter Lars Tobisson. Han sade att det är lika sannolikt att vi når fyra procents arbetslöshet som att böckling blir världens mest älskade rätt. Jag önskar Lars Tobisson all framgång i hans internationella turné med böcklingen. Det ska bli intressant att se om Tobisson blir lika framgångsrik som regeringen. Vi klarade vårt. Jag hoppas att Tobisson klarar sitt. Det är en glad försäljare vi skickar ut som kommer att tala mycket väl om Sverige. Det är jag övertygad om. Lycka till, Lars Tobisson! Jag ska också säga att vi inte ska dölja att vi har stora problem. Det har vi i ett samhälle som förändras så snabbt som vårt gör. Det verkligt nya i vår vardag är ju att vi känner fysiskt hur snabbt förändringen går. Det är påfrestande för många människor, och inte minst påfrestande för en verksamhet som t.ex. skolan. Barnen som kommer till skolan har helt andra förutsättningar nu än vad de hade förut. Jobbet är mycket hårdare och svårare för många lärare än vad det har varit tidigare. Krisåren från 1990-talet sitter fortfarande i, därför att många talpedagoger, socialkuratorer och andra som har funnits i skolans värld är borta. De bör rimligen kunna komma tillbaka igen. Detta ska vi se på och hantera. Jag ber bara om en sak: Var nyanserade när ni beskriver tillståndet i den svenska skolan. Det finns någonting som är ologiskt i hela den borgerliga attacken. Om man följer borgerlig retorik 30, 40 år tillbaka, ser man att de alltid har sagt att socialdemokratin kör det svenska skolsystemet åt ett håll som leder till fördärvet. Så har man alltid sagt. Ändå har vi kunnat se att Sverige är det land som klarar sig bäst när man jämför kunskaper, prestationer och hur vi klarar oss i forskning. Det har man kunnat se. När vi då tittar på dagens situation måste vi fråga oss hur vi kan ligga längst fram i den tekniska utvecklingen i IT-sektorn om det är så att vi inte har ett skolsystem som fungerar. Hur är det möjligt? Det är naturligtvis så att vi har ett skolsystem som fungerar och som har fungerat väl. Det har brister, men det har gjort att vi har den här grunden att stå på när vi nu tar för oss av de nya möjligheter som tekniken representerar. Det hade aldrig gått om vi hade haft det dåliga skolsystem som alla har påstått att vi har haft. Jag kan avslöja nu att det i nästa vecka kommer att presenteras en stor undersökning. Man har jämfört Europeiska unionens skolor. Jag kan avslöja en del av vad som står i den: Inget annat land ligger genomgående så bra till som Sverige. Finland och de andra nordiska länderna har nästan lika bra noteringar. Exempel på indikatorer där Sverige ligger i topp är IT-undervisning, läsning, kunskaper i främmande språk, antal studenter som slutför gymnasiet och utvärdering av skolor. Lars Leijonborg går flåsmätt på om gymnasieskolan. Reflektera ett ögonblick över varför den svenska gymnasieskolan, som ju är ett fiasko enligt Folkpartiet, har bäst resultat i Europa i den meningen att studenterna fullföljer sina studier i Europa! Det finns problem i gymnasieskolan, men låt oss vara nyanserade. När vi hör OECD berätta om en jämförelse mellan OECD-länderna om var barnen har det bäst säger man att det är i Sverige som barnen har det bäst. Vi tycker inte det. Vi tycker att väldigt många barn i vårt land far illa, och vi vill förbättra alla ansträngningar när det gäller barnomsorg och att se till att föräldrarna har ett arbete och allt sådant. Det ägnar vi oss åt. Vi vill förbättra, men låt oss inte blunda för att alla de tiotusentals människor som arbetar i barnomsorgen och alla de hundratusentals som arbetar i skolan gör ett jobb som är av det slaget att vi placerar oss själva i topp vid internationella jämförelser. Om vi inte ser det, om vi inte respekterar det och om vi inte erkänner det tar vi också bort den professionella prestation som alla de utför som arbetar i barnomsorg och skola. Tänk på det när den värsta kritiken tillåts rulla fram! Fru talman! Om det är någonting som jag ser framför mig nu under den andra hälften av mandatperioden så är det att vi har en enorm möjlighet att äntligen fullt ut i vårt samhälle tillgodogöra oss all den kraft och kompetens som alla de människor representerar som har kommit till vårt land som flyktingar de senaste tio åren. De har ju ofta hamnat utanför arbetsmarknaden. De har kommit hit i lågkonjunktur. Nu vänder det uppåt. Vi vet att det där ute i Rinkeby, i Rosengård och i andra delar av vårt land går kvinnor och män som är läkare, civilingenjörer, journalister och lärare och som har all den kompetens och kunskap som vi faktiskt ropar efter, och de vill ingenting hellre än att vara med och göra Sverige till ett bättre land. Den möjligheten har vi nu. Det kräver naturligtvis en medveten politik. Det kräver insatser. Det kräver självklart att samhället har resurser. Men det är nu vi har möjligheten, och detta blir kanske det viktigaste som vi ska ägna oss åt under de kommande åren av det som är kvar av den här mandatperioden. Vi ska naturligtvis inte förtröttas i ansträngningarna omkring Sverige som föregångsland på det gröna området. Vi ska naturligtvis inte glömma bort våra jämställdhetsansträngningar och allt sådant. Det säger jag inte. Men om det är någonting som vi nu har ett tillfälle att verkligen ta tag i och flytta fram positionerna omkring så är det just i detta avseende. Låt oss göra det! Och låt oss då beskriva att det också på det här området händer någonting just nu! Arbetslösheten för utomnordiska invandrare har fallit från 33 % till 20 % på två år. Och utvecklingen är snabb, på väg åt rätt håll. Också för dem är det ju en frihet att kunna få sin egen lön, att slippa vara arbetslös. Det är regeringens politiska inriktning att bekämpa arbetslösheten och förstå dess nedbrytande karaktär och det sociala gissel som representeras av att man står utanför den gemenskap som arbetslivet representerar. Det är 4 %. Vi ska vidare nedåt. Låt mig också säga, fru talman, att vi, om vi tittar på Sverige, ser ett samhälle som är väl förberett på att i en ny tid säkra det som håller ihop vårt land. Det är den enkla lilla tanken att Sverige är till för alla. Särskilt viktigt blir det när vi tänker på barnen och på de äldre. De allra flesta barn klarar sig väl utan att vi har ett gemensamt ansvarstagande. De allra flesta äldre skulle säkert klara sig, men inte alla. Om det ska vara ett bra Sverige, ett Sverige som är varmt och gott, ska det faktiskt också vara ett Sverige som har plats för alla. Det ska vara ett Sverige som är så tryggt för de äldre att de vill och har kraft att ägna sig åt sina barns framtid. Det handlar om framtiden och tryggheten. Om det här ska fungera och vara någonting som också blir verklig politik krävs det att vi har kraft att fördela om från aktiva generationer till dem som inte längre finns i arbetslivet och från aktiva generationer till barn som är på väg in i ett vuxenliv. Det krävs att vi har modet att ta ut en skatt och att argumentera för den och använda den på ett sådant sätt att det skapar frihet för alla. Det är ju det här som är den ideologiska sprängpunkten i dagens debatt. Solidariteten är en förutsättning för ett samhälle för alla, inte egoismen. På samma sätt kan man ju se internationellt när man tittar sig runt omkring på hur strömningarna går i politiken. Vilka är det som vinner framsteg? Det är ju de som har förmågan och viljan att föra fram ett politiskt budskap som förenar jämlikhetstanken med insikten om att det i sin tur driver på utvecklingen. Det ska vara solidaritet, i stället för egoism, och jämlikhet och utveckling. Jag har haft många tillfällen under den senaste tiden att möta internationella politiker. Det växer nu fram en helt ny dagordning internationellt. En av de mest spännande upplevelser som jag har haft var det toppmöte som vi hade i Lissabon för några veckor sedan. Europeiska stats och regeringschefer sade: Vi måste ha en familjepolitik som gör det möjligt att förena familj med yrkesarbete. Vi måste ha en familjepolitik som stimulerar man och kvinna att dela ansvaret för hemmet. Vi måste ha en familjepolitik som är av det slag som har byggts ut i de nordiska länderna. Så gör Europeiska unionen utbyggnaden av barnomsorgen till ett av sina målsatta områden. Vi ska nu jämföra oss med varandra och se hur det går vidare och hur det går framåt. Varför gör vi detta? Jo, därför att det är en modern politik. Alla de ansträngningar som vi har i våra skolsystem för att ge både flickor och pojkar en bra utbildning resulterar sedan i att både flickor och pojkar, unga män och unga kvinnor, också vill ha ett arbete. Men de vill också ha familj. De vill också ha barn. Vi ser vad som händer i Europa om denna många gånger målkonfliktsfyllda situation inte går att lösa. Då sjunker födelsetalen. En lösning, ett svar på detta, det är en familjepolitik av nordisk modell. Det bör vi också tänka på när vi här i kammaren hör en del tala om att man håller på att avskaffa familjen och dess betydelse. Det är precis tvärtom. Ska familjer fungera i en tid då man vill kombinera familj med yrkesarbete krävs den här typen av medveten politik. Det är kristdemokratiska regeringar, konservativa regeringar, liberala regeringar och socialdemokratiska regeringar som står bakom den typen av målsättning för europeisk utveckling just nu. Det bör vi också tänka på. Annars är naturligtvis det år vi har framför oss mycket präglat av EU-arbetet. Så här dags nästa sommar, den 15 juni, har vi vårt avslutande toppmöte i Göteborg. Jag har bara en mycket starkt känd förhoppning inför detta halvår: Måtte vårt ordförandeskap bli folkligt förankrat! Jag är livrädd för en situation där det kommer att uppfattas som limousiner, kostymer och dokumentportföljer. Ja, det är detta också. Men det är framför allt ett pågående politiskt samarbete mellan 360 miljoner invånares politiska representanter för att göra Europa till en bättre kontinent att leva i. Det är en union som förbereder sig för att ta emot nya medlemmar. Tänk vilken fantastisk möjlighet med de tre baltiska staterna och Polen inne i vår Europaunion! Och tänk att det är vi, Sverige, som ansvarar för hela denna unions utveckling under detta halvår! De som tycker att vi förlorar makt och inflytande genom att gå in i en större organisation där vi kanske får släppa en och annan röst därför att vi välkomnar fler medlemmar kan betänka detta ett ögonblick. Det här är vad vi har tillbaka i direkt, uttryckligt ansvarstagande: att själva få hålla i ordförandeklubban och leda unionen under ett halvår. Det är en stor uppgift, men den måste förankras folkligt. Jag är övertygad om att den så småningom också kommer att ge en större förståelse för och uppslutning kring det som vi nu alla vill diskutera och i olika sammanhang analysera, dvs. EMU-projektet. Vi har också den sista tiden haft möjlighet att i Sverige härbärgera samtal om fred i Mellanöstern. Det är en god svensk tradition att stå värd för den typen av aktiviteter. Jag vet att ni alla delar min starka önskan att vi ska få en fred i Mellanöstern. Jag vet att ni alla också inser de enorma svårigheter som finns runtomkring detta. Men vi är med. Vi gör vår lilla, konkreta insats, och vi är stolta över att få göra det. Det är i linje med en internationalistisk tradition som inte bara ska ta sig uttryck i ett aktivt arbete inom EU utan också fortsatt, naturligtvis, ge Sverige en plattform att agera i olika internationella sammanhang. Och vi lever verkligen i en spännande tid. Å ena sidan har vi det mörka: Eritrea, Etiopien, Kosovo, hat, gamla konflikter - näst intill olösliga problem, kan det verka som. Sedan går det plötsligt över i en politisk utveckling som öppnar för någonting nytt. Vem trodde för några år sedan att det som nu händer i Korea skulle hända? Så förändrar sig världspolitiken. Så försvinner successivt det kalla kriget. Så passar det in i en utveckling där vi, också i Sverige, snart kan komma till ett stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst genom att EU utvidgas. Jag är optimistisk. Jag är stolt över det vi har uträttat. Men jag är på inget sätt nöjd, tvärtom. Det finns mycket kvar att göra. Men det vore fel att i halvlek, för att använda en fotbollsbild, i mandatperioden inte se vilka framgångar vi har nått. Det vore också ett misstag att inte inse vad som nu ligger framför oss - stora möjligheter och stora utmaningar, naturligtvis baserat på fasta värderingar utgående från det som i dag är modernt i internationell politik: att man lyckas förena utvecklingen med jämlikheten. Så drivs samhällen framåt. Så blir människors liv rikare. Så bidrar vi till att befria människor. I vårt land har vi gjort det i högre grad än på mycket länge genom att pressa tillbaka arbetslösheten. Tack för det samarbetet i riksdagen och fortsatt samarbete om att göra Sverige bättre! Tack så mycket!

Fru talman! Jag tror att Bo Lundgren hade en färdigskriven replik, som väl inte var så där väldigt väl avstämd med vad jag sade. Sådant händer. Det kan man ha överseende med. Men för att vara väldigt tydlig ännu en gång: Jag är glad att det går allt bättre för Sverige, men jag är inte nöjd. Det finns ingen självbelåtenhet. Jag vill faktiskt ge ett erkännande till alla dem som arbetar i våra skolor och presterar bäst resultat i Europa. Även en sådan här dag finns det anledning att understryka detta. Det innebär inte att man inte ser bekymren. De finns där. Men det ska vara balans och sans, ingen attack som utgår från något slags vilja till systemskifte. Det är vad det ytterst handlar om. Jag har inte haft tillfälle till denna diskussion med Bo Lundgren om systemskifte i t.ex. Stockholm och Skåne som drabbar vården hårt, men vi får det säkert i höst i samband med vår stora drabbning. Vi kommer tillbaka till frågan. Vänsterpartiet höll inte någon lysande kongress. Det har Gudrun Schyman själv klarat ut från talarstolen. Även hon var lite bekymrad över detta. Det är sant att jag önskade henne lycka till inför kongressen med att klara ut frågorna om kommunismen, att en gång för alla klippa de banden. Jag förstår av referaten från kongressen att det inte blev så. Efter kongressen har jag sagt - och det kan jag upprepa inför kammaren - att vi har träffat uppgörelser med Vänsterpartiets riksdagsgrupp. De tänker vi stå för. Uppgörelserna i kammaren gäller, även om de går på tvärs med Vänsterpartiets kongress. Det blir självklart en möjlighet att testa detta ordentligt i samband med höstens budgetarbete. Jag hoppas att Gudrun Schyman har samma vilja - det var ju ingen framgång - att få riksdagsgruppen att gå i den riktning man själv har gett uttryck för. I så fall kommer det att fungera mandatperioden ut. Riksdagen ser ut som den gör. Ni är alla lika mycket värda. Ni har alla samma mandat från svenska folket. Svenska folket förväntar sig att vi ska hantera de vi har beslut att fatta på ett sådant sätt att vi kan skapa stadiga majoriteter. I den meningen finns det en majoritet för den politik som regeringen vill föra i riksdagen, som ofta är bredare än samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är en majoritet som går långt in i den borgerliga delen av valmanskåren. Vi ser många som i dag slår vakt om att ta ut ordentliga skatter för att klara en bra gemensam välfärd. Det är där vi har den stora ideologiska spännpunkten i svensk politik. Det är där som Bo Lundgren hittills - jag blev lite orolig när jag hörde Alf Svensson i dag - har stått isolerad. Det är där skiljelinjen går. Samarbetet i riksdagen fortsätter med de uppgörelser vi har gjort. Jag önskar Gudrun Schyman all framgång i hennes kamp mot kommunismen.